Herr talman! Jag vill ta upp jämställdhetsfrågan från regionalpolitiskt perspektiv. Sverige har haft en positiv utveckling under 1980-talet. Näringslivet har haft en stark tillväxt, men expansionen har koncentrerats till Storstockholmsområdet och ett fåtal andra områden i landet. Vi har en stor obalans i den nuvarande utvecklingen. Fortsätter den utvecklingen kan det leda till kännbara sysselsättningsproblem, om konjunkturen viker eller om det uppstår nya strukturproblem. : Under ett par årtionden har många kommuner tappats på folk. Utflyttningsvågorna har i första hand drivit med sig ungdomarna. Framför allt är det flickorna som har flyttat, ibland för att skaffa sig en utbildning, ibland för att kunna få ett arbetet, men ibland kan det också vara för att kunna förverkliga andra speciella intressen. Visst har jag förståelse för att ungdomar, och då speciellt flickor, vill ut och upptäcka världen, och det är naturligtvis utvecklande och bra. Men vi måste göra det möjligt för dem att flytta tillbaka när de vill det, och vi måste i alla delar av landet ge dem som väljer att stanna kvar bättre möjligheter att leva och utvecklas där. Hittills har regionalpolitik till största delen handlat om att skapa arbetstillfällen, och då till övervägande del manliga jobb. Numera talar vi allt oftare om att skapa en bra infrastruktur, dvs. vi skall ha en bra utbildning, kommunikationer, service m.m. Det är bra och viktigt, men det räcker inte med bara det. Regionalpolitiken måste också få nya element med en karaktär som skiljer sig från den traditionella inriktningen. Betydligt större vikt måste fästas vid att ge också kvinnorna ett rikare utbud av fritidsaktiviteter och ett bredare kulturutbud. I dag är det till stora delar bara männens intressen som styr de satsningar som görs. Det är inte enbart möjligheten att få arbete som gör att kvinnorna flyttar. Om man nu inte råkar ha samma intressen som männen, om man inte tycker om att jaga och fiska eller inte vill konkurrera med männen inom de idrottsgrenar som kan förekomma finns det ganska litet av fritidssatsningar för kvinnor ute på landsbygden. Det kan på sina håll också vara så att gamla traditionella könsrollsmönster lever kvar och att man har svårt att acceptera en aktivare och friare kvinnoroll. Men de senare åren har också visat att det finns mycket av kraft och initiativförmåga hos kvinnorna på landsbygden. Det är ingen överdrift att säga att det är kvinnorna som har varit pådrivande när det gällt det utvecklingsarbete som pågår. Kvinnor bildar nätverk, startar småföretag och ställer sig i spetsen för det lokala utvecklingsarbetet på många håll. Kvinnor kan också på ett mycket mer okonventionellt sätt ta sig an problemen och hitta lösningar. Kvinnorna utgör alltså en stor potential för det utvecklingsarbete som är nödvändigt, om vi skall kunna vända obalansen mellan storstad och landsbygd. Men för detta krävs att regionalpolitiken, som jag tidigare sagt, får inslag av en helt annan karaktär än tidigare. Den får inte var så inriktad enbart på männens områden. Det gäller både sysselsättningsområdet och fritidssidan. Många åtgärder skulle kunna vidtas för att ge kvinnorna bättre förutsättningar att trivas och utvecklas på landsbygden och därmed också stanna kvar i en miljö som ju förvisso också har många fina kvaliteter, och jag skall här nämna några. Bygg upp någon form av kompetenscentra för kvinnor som skall kunna ge stöd och hjälpa till dem som vill starta företag men också ge stöd och hjälp inom andra verksamhetsområden. Dessa kompetenscentra måste på ett helt annat sätt än utvecklingsfonderna vara beredda att stödja traditionellt kvinnliga verksamheter. Gör en förändring av flyttningsbidraget, så att de som vill flytta tillbaka till den gamla hemorten trots att de inte är arbetslösa kan få ett återflyttningsbidrag. Stimulera kommunerna att satsa på fritidsoch kulturaktiviteter som riktar sig speciellt till kvinnor. Det är nödvändigt med en breddning av de kulturella möjligheterna på landsbygden. I dag tillfaller det mesta av kultursatsningarna storstadsregionerna. Utveckla modeller för samordnad social service med t.ex. barnomsorg, äldreomsorg, skola, Folkets hus, kyrkan osv. Detta ger möjligheter till kombinationssysselsättningar och heltidstjänster. Och framför allt: Fördela de olika regionalpolitiska stöden så att hälften tillfaller kvinnorna. Insatser av det här slaget skulle klart motverka den utflyttning som pågår, och det skulle leda till en mera harmonisk samhällsutveckling där behovet av omsorg i olika former, sociala kontakter och förutsättningar för en självständig personlig utveckling kan tillgodoses.

Fru talman! Jag lystrade verkligen till, när Britta Sundin sade att hon ville ta upp jämställdheten ur regionalpolitiska aspekter. Då är vi tillbaka där vi var strax efter kl. 12.00 i dag. Jag måste få påminna om att vi i centerpartiet så oändligt många gånger har blivit överkörda av socialdemokraterna när det gäller just satsningar på regionalpolitiken. I centerpartiet har vi ideligen hävdat att det behövs en medveten politik för regional balans och regional utveckling. Det är en avgörande förutsättning om vi skall få likvärdiga möjligheter till arbete och en trygg personlig ekonomi för både kvinnor och män. I regionalpolitiken behövs det verkligen en helhetssyn på och en samordning av olika politikområden: näringspolitiken, trafiken, bostadspolitiken, utbildningen. Åtgärder inom de områdena är betydelsefulla när det gäller möjligheterna att få till stånd en positiv regional utveckling med levande bygder och där kvinnorna finns kvar, något som också leder till en mer balanserad storstadsutveckling och en förbättrad jämställdhet. Regionalpolitiken är verkligen ett angeläget område för jämställdheten och jämlikheten. Kompetenscentra talade Britta Sundin om. Vad är det för fel på utvecklingsfonderna? Det har skett en uppmjukning där, men tydligen är verksamheten inriktad på tillverkningsindustri och turism, och i centerpartiet har vi sagt — inte minst med tanke på kvinnors engagemang som företagare — att fondernas verksamhet måste breddas så att vi genom dem kan ge stöd även åt serviceföretag. Detta har vi också tagit upp i en motion som kommer att behandlas så småningom i utskottet. Vi menar att ett bifall till den motionen skulle underlätta möjligheten för kvinnor till eget företagande inom tjänstesektorn och bidra till den offentliga sektorns förnyelse. Efter Britta Sundins tal ser jag verkligen med stort intresse fram emot den regionalpolitiska proposition som skall föreläggas riksdagen. Nu har jag stora förhoppningar om att det verkligen händer positiva saker inom regionalpolitikens område.
Fru talman! Ja, Kersti Johansson, jag vet ju att centern gärna vill framhålla sig själv som det enda parti som engagerar sig när det gäller landsbygdsoch glesbygdsfrågorna. Men det är ju faktiskt så att vi driver en engagerad och intensiv verksamhet för att klara balansen mellan storstad och landsbygd som jag pratade om. Jag har inga invändningar att göra gentemot det som Kersti Johansson tog upp här. Det verkar som om vi i stort är överens. Men gör inte misstaget att tro att enbart centern klarar av att forma regionalpolitiken!
Fru talman! Britt Sundin sade att det drivs en engagerad och intensiv verksamhet för att klara balansen mellan storstad och landsbygd. Men titta på hur det ser ut i Sverige i dag! Se vilken koncentration vi har till storstadsområdena och hur glesbygderna ständigt åderlåts på människor! Det är väl ingen regionalpolitik att stå och skryta över. Jag hävdar fortfarande att om socialdemokraterna hade ställt upp på många av de centerförslag som har lagts i riksdagen, hade vi haft en annorlunda utveckling i landet i dag. Tänk, så många människor som var engagerade i landsbygdskampanjen ”Hela Sverige skall leva.”. Hade man samtidigt släppt till litet resurser, så att en del av de fina idéer som kom fram där kunnat förverkligats hade vi också haft fler människor kvar på landsbygden och framför allt fler kvinnor. Som sagt: Jag väntar med stor spänning på den regionalpolitiska propositionen.
Fru talman! Vi kanske inte skall ta upp någon stor regionalpolitisk debatt här i kammaren i dag. Vi får väl vänta tills propositionen kommer. Jag vill bara tala om för Kersti Johansson, eftersom hon nämnde kampanjen ”Hela Sverige skall leva”, att jag själv sitter med i glesbygdsdelegationen och har varit med aktivt under resans gång. Det har ändå hänt bra mycket ute i landet, och kampanjen är inte slut än, utan vi fortsätter att se vad som kan åstadkommas på olika håll.

Fru talman! Vi har i debatten och i anförandena här i kammaren i dag fokuserat kvinnors och mäns möjlighet till jämställdhet i vårt land. Det är den verklighet som ligger oss närmast. Flera tidigare talare har t.ex. påpekat att kvinnors ställning på arbetsmarknaden har försämrats så till vida att löneskillnaderna mellan män och kvinnor åter ökar. Det är alldeles uppenbart att vi har långt kvar till dess vi når jämställdhet i arbetslivet, i familjen och i samhället. Men det är med våra mått mätt. När jag träffar kvinnor från andra rika länder uttrycker de mycket ofta en uppriktig beundran över hur långt vi ändå kommit i de nordiska länderna och de frågar: Hur har ni gjort för att lyckats? Hur har ni burit er åt? När jag träffar kvinnor från fattiga underutvecklade länder, då känns våra jämställdshetsfrågor som en lyxproblematik. I fattiga länder är det kvinnorna som är de fattigaste bland de fattiga. Våra självklara krav på arbete, utbildning och politisk representation kan tyckas ljusår från det stora flertalet kvinnors verklighet i Latinamerika, i Sydostasien, i Indien, i de afrikanska länderna söder om Sahara. U-ländernas ekonomiska kris med sjunkande tillväxt och allt större skuldtjänst drabbar både män och kvinnor — men allra hårdast drabbar den kvinnorna. 80-talets växande skuldbörda i länder som Mexico, Filippinerna, Ghana, för att ta några exempel, är en börda som framför allt de arbetande kvinnorna bär. För två år sedan, den 8 mars 1988, sade Perez de Cuellar i ett tal ”vi måste se på skuldkrisens konsekvenser för män och kvinnor. När stater genomför strukturanpassningsprogram för att minska sina skulder tvingas de göra smärtsamma val. Den börda vi lägger på dessa länder måste fördelas lika och den stora mängden av de fattigaste av vilka en stor del är kvinnor får inte lida oproportionerligt.” Det var Perez de Cuellar på internationella kvinnodagen för två år sedan. De ekonomiska anpassningsprogrammen är den medicin som skall rätas upp och sanera u-ländernas ekonomier. Rådgivare från Världsbanken och Valutafonden lägger i samråd med mottagarländerna upp ekonomiska rehabiliteringsprogram för att angripa de strukturella problem som en accelerande skuldsättning resulterat i. Det är en stark medicin som rekommenderas de fattiga länderna och den innebär att banken och fonden ställer krav på nedskärningar i offentlig verksamhet, större lönsamhet, högre tillväxt för att fortsättningsvis bevilja de krediter som är livsnödvändiga. UNICEF, som är det av FN:s fackorgan som arbetar med insatser för kvinnor och barn, har påtalat att de ekonomiska strukturprogrammen måste genomföras med ett mänskligt ansikte. Det betyder att man varnar skarpt för att skära it.ex. utbildningsoch hälsoprogram. För hur skall en nation kunna resa sig och utvecklas om antalet skolor drastiskt minskar och hälsocentraler dras in? Nedskärningar av det här slaget slår framför allt mot kvinnorna. När man skall minska en utbildningsbudget, då är det första som försvinner vuxenutbildningsprogrammen — den utbildning som framför allt vänt sig till kvinnorna för att lyfta dem ur analfabetismens okunskap. När man stänger skolor och eleverna får allt längre skolväg, då är det flickorna som är förlorarna. Det är flickorna som måste ställa upp för att utföra sysslor i hemmet och bidra till försörjning och överlevnad — då har skolgången låg prioritet. När man skall minska i en hälsobudget då är det mödraoch hälsovård som drabbas. Det är förebyggande insatser och den så viktiga hälsoupplysningen som drabbas, dvs. kvinnor och barn. Hälsokampanjer och folkbildningsinsatser som förklarar sambandet mellan förorenat vatten och sjukdomar har man inte längre råd med. Effekterna av de ekonomiska åtstramningsprogrammen har också i många länder lett till ökande arbetslöshet, till högre priser och lägre löner. När statliga subventioner dras in från jordbruk och företag och kravet på ökad lönsamhet reses, då är det åtgärder som i slutändan slår hårt mot kvinnorna. Fattigdomen feminiseras och kvinnorna marginaliseras, för att använda den vokabulär som brukas i de rapporter som analyserat strukturprogrammens effekter. I klartext betyder det att de fattiga kvinnorna blir fattigare och får svårare att klara sin egen och sin familjs överlevnad. Vad kan vi göra för att motverka den här utvecklingen som i det korta perspektivet slår så hårt mot u-ländernas kvinnor? För det första är det självklart att vi just en sådan här dag lyfter blicken utanför vårt eget lands gränser och solidariserar oss med alla de kvinnor som blivit förlorarna i strukturprogrammens spår. För det andra handlar det om att aktivt agera för att ge de ekonomiska programmen ett mänskligt ansikte.

Vi måste, för det tredje, genom våra representanter i Världsbanken och Valutafonden påverka och med kraft hävda att de ekonomiska programmen måste ha ett mänskligt ansikte, dvs. man måste i större utsträckning än vad som hittills gjorts ta hänsyn till ett lands sociala utveckling. Vi måste slutligen i FN:s övriga fackorgan, dit vårt multilaterala bistånd kanaliseras, se till att kvinnors ställning förstärks genom åtgärder som leder till att kvinnor får arbete, att kvinnor får utbildning, att kvinnor blir jämställda sina män. Fru talman! Rätten till arbete, rätten till lika löner för både män och kvinnor, rätten till lika del av samhällets välfärd, rätten till politiskt inflytande är självklara frågor att belysa när vi diskuterar jämställdhet. Vi har i vårt land kommit långt och vunnit framsteg även om vi inte nått ända fram — ännu. För den stora majoriteten kvinnor i världen är jämställdhet en vision som ligger mycket långt fram i tiden.

Fru talman! Mycket har sagts här om rättvisa, om värdering av kvinnors arbete, om lika lön. Miljöpartiet de gröna ställer upp på detta. Vi har långtgående förslag när det gäller representation av kvinnor i olika organ. Men det är inte detta jag skall tala om i dag. Jag skall försöka anlägga ett litet vidare perspektiv, både vidare i tid och vidare i rum. Jag kan nämligen tala om för kammaren att något har gått snett i denna värld och att jag har den åsikten att mycket beror på att världen styrs på ett sätt som inte är rätt, på ett sätt som domineras av manliga egenskaper. Då kanske jag också skall påminna kammaren om den gamla kinesiska vishetslärans begrepp yin och yang, de två motsatta kraftfälten, där yin skulle representera de kvinnliga och yang de manliga egenskaperna. Några av dem skulle t.ex. kunna vara yin-tillmötesgående och yang-aggressivitet, yin-samarbete och yang-konkurrens osv. I vårt samhälle är det alltså faktiskt dominans av yang, av det manliga. Det är inte så att alla kvinnor domineras av yin-karaktäristik och alla män av yang. Vi kan som exempel ta Margaret Thatcher som exempel på det ena och Nelson Mandela åt andra hållet. Men det är inte detta jag vill diskutera, utan att vi måste syfta mot en förändring av styrningen av samhället och världen, så att den domineras mer av kvinnliga egenskaper. Mitt råd är att man börjar i den lilla skalan och går mot den stora. Börja med familjen, släkten, byalaget, gå sedan till samhället: det lilla samhället, det stora samhället, regionen, landet, världen. Det måste byggas upp inifrån på detta vis. Nästa fråga är: Kan riksdagen göra någonting för detta? Det sätt på vilket vi här arbetar är att vi fördelar pengar och stiftar lagar. Dessa bägge två aktiviteter passar mycket väl till den manliga styrmekanismen. Det är alltså möjligt att vi kan hjälpa till indirekt. Men det är mycket viktigt att vi har målsättningen klar för oss i vårt arbete med penningfördelning och lagstiftande. Det är mycket viktigt att vi har målsättningen att så småningom, och kanske snart, få in de kvinnliga egenskaperna snarare än de manliga i styrandet av världen. I så fall finns det ett hopp.

Fru talman! Jag kan inte underlåta att komma med en kort kommentar efter att ha lyssnat på Gösta Lyngå. Han talar om att börja i den lilla skalan, dvs. familjen, och gå mot den stora. Vid den förra debatten som fördes här i kammaren var Carl Frick den första angriparen av den moderata lilla och stora världen, något som han förhånade. Men det är vad partikamraten nu talar om här.

Fru talman! I dag infaller, som så många redan har sagt, den internationella kvinnodagen som vi kan kalla för den 80:e eller den 10:e. Alldeles i lagom tid till den dagen är det min uppgift att här i plenum tala för en reservation som grundas på en sexpartimotion undertecknad av sex kvinnor. Den handlar om att vi begär en kommentar till den allt annat än jämställda synen på kvinnan i Gamla testamentet. Motionen har avstyrkts av kulturutskottet. Kanske bryr man sig inte där om jämställdhetsfrågor — de behandlas ju i arbetsmarknadsutskottet. Där är jämställdheten förlagd till arbetsplatsen; det gäller lika betalt för lika arbete, det gäller fysisk och psykisk arbetsmiljö. Det gäller också försök att locka flickor till typiskt manliga yrken och pojkar till typiskt kvinnliga yrken, något som hittills — vad jag har erfarit — ofta fått kortvariga resultat. Det har inte varit särskilt svårt att få pengar för att kartlägga och göra försök med jämställdhet. Det är något av mode i det hela, och det är bra eftersom det är ett av tecknen på att samhället vill arbeta bort orättvisorna könen emellan. Det är ett tecken på en fortsatt positiv utveckling. Men det finns mer svåråtkomliga jämställdhetsproblem, problem av djupare ursprung som tar sig uttryck i subtilare former. Varför går då jämställdhetsarbetet så långsamt? Jag är övertygad om att de allra flesta av mina kolleger här i riksdagen anser sig vara för, och arbeta för, lika villkor för män och kvinnor. Många kloka män har genom tiderna uttryckt liknande saker som den liberale riksdagsmannen Lars Johan Hierta vid 1800-talets mitt när han sade: ”Den förnämsta mätaren på ett folks grad av civilisation visas av den rätt man ger kvinnan.” Ändå tog det 80 år från det att förslaget om kvinnlig rösträtt väcktes i England tills det gick igenom. 30 år tog det för förslaget om kvinnliga präster att gå igenom — och vi vet hur motigt de ännu har det, detta trots att prästens arbete kan rubriceras som socialt och därför typiskt kvinnligt. Frågorna hopar sig. Varför är vi så ociviliserade? Varför bemöts kvinnan än i dag med de historiska vapnen förtigande, förhånande och svartmålande? Varför vill inte riksdagens kulturutskott ge kvinnan den ynkligt lilla upprättelse som inte ens kräver en ekonomisk uppoffring, utan bara en förklarande text i den form som bibelkommissionen kan välja? I utskottets skrivning nämns som ett skäl till avslagsyrkandet att önskemålet i motionen kommer att tillgodoses, för detta borgar bibelkommissionens direktiv. Skall vi lita på denna godtrogenhet eller på kommissionens sekreterare, som uttryckligen sagt ifrån att ingen bakgrund till den svarta kvinnosynen kommer att ges? Eller har kulturutskottet fått andra uppgifter från kommissionen? Frågor av existensiell art dyker upp. Hur har den råa och nedvärderande gammaltestamentliga synen på kvinnan vuxit fram, och varför vågar man inte ifrågasätta den eller ens försöka förklara den i en kommentar? Är männen fega, rädda om sin makt och nävrätt, sin självkänsla? Är de avundsjuka på kvinnans barnafödande förmåga? Också några kvinnor stretar emot. Är de rädda, orkar de inte upp ur sin förödmjukelse? Har de pinats till tystnad? Känner de sig som mannens ägodel, bara något mer värd än oxen och åsnan? Hur djupt når våra rötter i historiens mull? Biologen förklarar att människan inte har förändrats påtagligt sedan stenåldern. Det kan vara en orsak till att vi handskas så vårdslöst med de tekniska redskap vi fått i våra händer och med den natur vi tror oss behärska med dessa fantastiska redskap. Kanske är vi också andligen fast i gamla myter? Men nedvärderingen av kvinnan var naturligtvis nödvändig för att besegra en äldre urmoder, en kvinnlig skaparkraft, och ge plats åt en manlig gud. Om och om igen rasar dessa religionens känslostormar över världen. Stormens ursprung finner vi ofta i naturvetarnas upptäckter, som ju verkligen inte kan lastas för vad de ställer till med inom trons värld. När Copernicus på 1500-talet visade att jorden snurrade kring solen i stället för tvärtom påstods detta vara obibliskt, osant och oacceptabelt. Luther dömde Copernicus med orden: ”Den dåren vill sätta sig upp mot Gud!” Giordano Bruno utvecklade Copernicus teori — nu har vi kommit till 1600 talet — men när han föreslog att de heliga skrifterna skulle moderniseras i enlighet med de nya upptäckterna, då gick han för långt och brändes på bål. En ödets grymma nyck för den man som hade förfäktat att de flesta kvinnor som hade bränts på bål för häxeri var utan skuld. Så småningom kommer Galileo Galilei med sitt bevis för att jorden ingår i ett ännu större sammanhang än man tidigare hade trott. I djupaste fruktan rycker präster, kardinaler och två påvar ut. Ordet måste skyddas — och ingen vågade titta i den ”djävulstub” som gav beviset. Galilei sattes i arrest och hotades med tortyr. Han tvangs att avsvärja sig sin teori under hot om avrättning. Vi som har väckt den här motionen vill inte ändra ett enda ord i Gamla testamentet. Vi vill inte med denna motion störta den manlige guden från hans tron. Vi har ju alla, män och kvinnor, en möjlighet som ingen kan ta ifrån oss — att i våra hjärtan hysa den gud som vi känner är den rätta. Trots denna frihet används våld och tortyr på många plan i de många enda rätta religionernas namn. Är det möjligen denna oåtkomliga frihet från hierarki som rör upp känslostormarna? Många tecken tyder på att vi nu lever i en tid av förnyelse, även om detta i ett inledande skede också medför kaos. För förnyelse krävs ett fritt tänkande och mod att förklara och bekämpa orättfärdigheter hur djupt rotade i historien de än må vara. Detta — att begära att bakgrunden till Gamla testamentets svarta syn på kvinnan förklaras — är verkligen ett mycket litet steg mot den jämställdhet och rättvisa, som vi väl alla vill se som en del i ett framtida lyckligare samhälle, en högre civilisation. Därför kan också alla ni som snart samlas för votering utan att tveka rösta ja över alla partigränser, efter fri vilja och känsla, till vår sexpartimotion — om ni är fria nog, om ni sätter jämställdhe ten högt, om ni tror på att framtidens samhälle kan formas bara i ett gott samarbete mellan man och kvinna. Fru talman! Sanningen skall göra dig fri men först gör den dig galen. Detta säger jag eder utan huvud ty — som det står i Pauli brev till efesierna 5:23 — ”mannen är kvinnans huvud” och jag haver ingen man. Nu har vi varit galna länge nog; därför yrkar jag bifall till reservationen i kulturutskottets betänkande 13.

Fru talman! Som evigt takdropp en regnig dag, så är en gnatig hustru. En driftig hustru är sin mans krona, en dålig är som röta i hans ben. Så lyder ett par verser ur den nya översättningen av Ordspråksboken som kommer att publiceras 1991, i den fjärde av bibelkommissionens volymer med gammaltestamentliga böcker. En grupp kvinnor hävdar nu att sådana bibelställen, om de över huvud taget skall få tryckas, måste förses med giftstämpel i ett förord till den svenska bibel som skall vara färdig mot slutet av 1990-talet. Vad skulle då stå i ett sådant förord? ”Obs! Denna syn på kvinnan formulerades för ett par tusen år sedan och att hysa sådana åsikter i dag är vid vite förbjudet.” Behövs det verkligen? Eller tvärtom. Tjänar det någonting till? Att dagens manssamhälle har en del av sina rötter i gammaltestamentliga förhållanden finns det goda skäl att uppmärksamma. Att feminister vill ställa kyrkan mot väggen ifråga om kvinnosyn är också begripligt, i den mån de är kyrkligt engagerade. Vad som däremot övergår mitt förstånd är varför kvinnor driver förföljelsekampanj mot arbetet med den nya bibelöversättningen. Ursprungligen gick kampanjen ut på att påverka ordalydelserna. I Nya testamentet kunde det t.ex. gälla att ersätta termen ”Guds söner” med ”Guds barn”. Det stora lander i väster, som givetvis är föregångsland också i detta sammanhang, har avancerade exempel på dylikt: Feministbiblar som utesluter anstötliga partier och även versioner som konsekvent omtalar Gud som ”hon”. Visst, så kan man ju göra. Men den statliga svenska bibelkommissionens uppgift kan inte vara något åt det hållet över huvud taget: Den är att översätta grundtexten och ingenting annat. Det ledsamma och besynnerliga är att dessa feminister läser Bibeln som de värsta fundamentalister. De begär att hitta Sanningen, sanningen med stort S, i den — en evig och för alla tider giltig sanning. Då är det klart att man blir upprörd om där står saker som man tycker är fel. Det som ligger närmast till hands är väl då emellertid inte att ändra översättningen, utan att ändra bibelsynen? Fru talman! Det jag hittills har anfört är i sin helhet hämtat ur en artikel i Dagens Nyheter av författaren Gun-Britt Sundström, som är medlem av bibelkommissionen. Hon har bättre än någon annan kunnat sammanfatta vad kulturutskottets majoritet har att anföra med anledning av den motion som sex av kammarens ledamöter väckt. Utskottet avstyrker mycket bestämt motionen. Den är illa genomtänkt. För det första föreslås där ett ingrepp i direktiven till den statliga bibelkommissionen, som består av parlamentariker, vetenskapsmän och företrädare för trossamfund. Ett sådant ingrepp är helt omotiverat. För det andra bygger motionen på ett i grunden ohistoriskt betraktelsesätt. Riksdagen har ingen anledning att förändra historiska texter eller varna för dem, vare sig det gäller utgivning av Bibeln, Koranen, Iliaden eller Divina Commedia. För det tredje föreslår motionärerna som författare till ett tänkt förord till Gamla testamentet en professor, som i tingsrätten i Stockholm helt nyligen vittnade till förmån för Radio Islam och som gjort sig beryktad för att förneka äktheten i Anne Franks dagbok och ifrågasätta judeutrotningarna under andra världskriget. Han bedöms ha särskilda förutsättningar att tolka den heliga skrift, som är gemensam för judendomen och kristendomen. Fru talman! Vid behandlingen av den här motionen har jag osökt erinrat mig en uppsats av en annan riksdagsledamot, nämligen Kerstin Anér. Uppsatsen bär titeln ”En stark kvinna” och ingår i boken ”Guds ord i tiden”. Den handlar om kvinnosynen i Bibeln och är ett ytterst stimulerande bibelstudium kring kvinnor och kvinnoroller. Kerstin Anér, som är litteraturhistoriker men också en framgångsrik lekmannateolog, förmedlar en intensiv upplevelse av hur levande och aktuell Bibeln är, eller i varje fall kan vara, om den läses rätt. För henne är Bibeln inte en bok som behöver förses med beskäftiga varningsetiketter eller naiva förord utan en bok som är så levande och aktuell att den bränns. Fru talman! Jag yrkar avslag på motionen och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag skall inte bli långdragen, eftersom tiden lider mot kvälls. Det finns verkligen svartare bilder av kvinnan än den som Jan-Erik Wikström tog fram. Det är absolut inte någon förföljelsekampanj. Jag hoppas att det framgick med allsköns tydlighet av mitt anförande att vi ser det som en ytterst liten hjälp i jämställdhetens namn att vi får den bakgrunden. Den behöver icke vara en beskäftig varningstext. Det har vi aldrig begärt. När det gäller att vi skulle ändra bibelsynen vill jag säga att det är självklart att för den som är van vid textanalyser och har läst en hel del religionshistoria är det inte alls svårt. Jag möter dock ganska ofta — eller i alla fall då och då — på allmänna kommunikationsmedel människor som vill övertyga mig om att Bibelns ord är de enda rätta. De gör det med en sådan naivitet att man förstår hur väldigt starkt intryck Bibelns ord har på människor som det enda sanna och rätta. För dem skulle det vara en otrolig hjälp att få den här bakgrunden till bibeltexten. Jan-Erik Wikström tog upp en författare som har föreslagits. Det har dock inte bara föreslagits en författare, utan två. Författarnamnen är med i motio nen som exempel. Man behöver inte alls hänga upp sig på dem, de var bara ett förslag. Tack.
Fru talman! Jag ser en förtjänst med den här motionen. Den har nämligen lett till att både en del av riksdagens ledamöter och andra har fått anledning att på nytt ta fram Bibeln. Jag tror dock fortfarande att Guds oförfalskade ord klarar sig ganska bra utan vare sig kommentarer eller förord av den typ som motionen har förordat.

Fru talman! Den heliga skrift är för miljoner människor runt om i världen den viktigaste bok de äger. De läser den som en andaktsbok och de hämtar tröst och förlåtelse, glädje och hopp ur denna rika bok. För oss som kristna är naturligtvis Nya testamentet med evangelierna och Pauli brev viktigast, där formuleras kristendomen och där redovisas Jesu liv och gärningar. Gamla testamentet ger det för all kristen läsning nödvändiga perspektivet med dess skapelseberättelse, dess skildring av Israels framväxt och dess profetior. Det är som helhet Bibeln är den heliga skrift. Några ord till Kaj Nilsson och Anna Horn af Rantzien, det viktigaste som jag har att säga: Kristi evangelium, så som vi har det formulerat i Nya Evangeliet, har den gamla judiska världen som bakgrund och relief, och det är gentemot den och vissa företeelser i den som kristendomens kärleksbudskap är riktad. Därmed, fru talman, har jag sagt att detta är mitt svar på den i motionen om Gamla testamentets kvinnosyn ställda frågan. Våra kyrkobiblar, Gustav Vasas bibel, Karl XII:s bibel och 1917 års bibelutgåva, är resultat av årtiondens översättningsarbete, och de är alla utförligt och intressant språkligt och teologiskt kommenterade. I anslutning till bibeltexter och ord finns kommentarer som avser att förklara och i sitt rätta sammanhang sätta in texten. Det översättningsarbete som nu genomförs, med först Nya och nu Gamla testamentet jämte apokryferna, bedrivs i samma anda. Som utskottet konstaterar i sin till motionen starkt avvisande skrivning ingår i bibelkommissionens arbete att svara för en översättning med därtill fogade kommentarer. I motionen om kvinnosynen i Gamla testamentet önskas att riksdagen ger bibelkommissionen tilläggsdirektiv för att få kvinnosynen i Gamla testamentet särskilt kommenterad. Utskottet avvisar — självfallet och nödvändigt som jag ser det — detta motionskrav och skriver att det är helt uteslutet att ett arbete som inleddes med 1951 års kyrkomötesbeslut och nu pågått i över 15 år, skulle ges annorlunda inriktning, så mycket mer, vilket utskottet framhållit, som det är ett ytterst snävt och ensidigt perspektiv som motionärerna anlägger. Det forntida judiska samhällets syn på människa och natur, på föräldrar och relationen föräldrar — barn, på herre och tjänare är liksom dess syn på t.ex. kvinnor, annorlunda än 1990-talets svenska. De till texten och översättningen nödvändiga kommentarer som alla bibelutgåvor utrustats med skall naturligtvis formas av bibelkommissionen och dess teologiska och språkliga expertis och inte — jag säger det med stort eftertryck — styras eller vinklas av Sveriges riksdag. Som utskottet framhåller skulle en sådan styrning innebära att den vetenskapliga integriteten i bibelkommissionens arbete inte skulle komma att respekteras. Jag är själv ledamot i Svenska bibelsällskapets styrelse och har nära och intresserat följt arbetet med de olika nyöversättningarna, och jag ser fram emot en situation, i slutet på 1990-talet, då kyrkomötet kan komma att förorda en ny svensk kyrkobibel, vars utgångspunkt främst är det översättningsarbete som bibelkommissionen bedrivit. Med stort eftertryck, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets skrivning beträffande motionen om kvinnosynen i Gamla testamentet. Så till något helt annat: Några ord om behovet av restaureringen av Varnhems klosterkyrka — denna fråga behandlas också i betänkandet. Jag hoppas att riksdagens ledamöter har besökt denna riksklenod som bättre än de flesta kyrkliga byggnader i vårt land för oss samman med både medeltidens katolska kyrkoliv och klosterväsen och det gamla svenska samhällets stormän. Sten Svensson har i en genomarbetad och mycket insiktsfull motion redovisat problemen kring den pågående restaureringen. Riksdagen står, genom de budgetbeslut vid tidigare fattat, för 80 20 av de beräknade kostnaderna. Det är bra och ansvarsfullt. Varnhems församling har dock utomordentligt svårt att finansiera de resterande 20 procenten. Motionens syfte är att framhålla denna svårighet och efterlysa långsiktiga lösningar. I ett särskilt yttrande har jag för egen del konstaterat att det gäller att finna en principlösning som garanterar att restaureringen kan fortsätta och slutföras. Fru talman! Med detta yrkar jag på alla punkter bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det hör till saken att Jan-Erik Wikström liksom jag själv har läst Gun-Britt Sundströms inlägg i DN förra året. Precis som han har jag funnit hennes formuleringar utmärkta och knyckt en del av dem. Därför har vi identiskt lika inledningar i våra anföranden i dag. Citaten ur Ordspråksboken är så bra att de tål att upprepas. ”Som evigt takdropp en regnig dag, så är en gnatig hustru. En driftig hustru är sin mans krona, en dålig är som röta i hans ben.” Skall det få stå så? Borde det inte i en kommentar markeras att detta är ett uttryck för en föråldrad kvinnosyn och inte relevant för dagens förhållande mellan man och hustru? Det har föreslagits att den nyöversättning av Gamla testamentet som är under utarbetande skall kompletteras av kommentarer eller ett förord som avslöjar den kvinnosyn som är förhärskande i Bibeln. Även om jag är övertygad om att det här förslaget är ställt i all kvinnovälmening och avsett att vara ett uttryck för en feministisk inställning i kvinnokampen tycker jag inte att det är ett bra förslag. Gamla testamentet såväl som Nya testamentet är s.k. kanoniserade skrifter. Det finns risk för att kommentarer, av vilka slag de än må vara, också kanoniseras eller åtminstone uppfattas som om de vore det. Men eftersom kvinnoforskningen i allmänhet och den religionsvetenskapliga kvinnoforskningen i synnerhet hela tiden utvecklas kan det, tvärtemot avsikten, efter en tid få konserverande effekter att ha kommentarer eller förord, eller vad det nu än må vara, i anslutning till själva bibeltexten. Kvinnovetenskap eller jämställdhetsforskning eller kvinnoforskning är ju lika litet som annan forskning eller vetenskap ideologilös. Som marxistisk feminist har jag vissa utgångspunkter och värderingar också visavi vad som är relevant kvinnovetenskap och användbara kunskaper. Man kan säga att jag utgår från en viss analysmetod när jag vill beskriva exempelvis kvinnoförtrycket. Troligen har Lola Björkquist och Anna Horn af Rantzien andra utgångspunkter, andra analysmetoder och därmed också andra åsikter om exempelvis patriarkatet än vad jag har. Med detta vill jag bara visa att även om vi kan bli överens om att kvinnosynen i Gamla testamentet fortfarande ställer till en massa elände eftersom det av många alltjämt betraktas som helig skrift och därmed ”sann”, tror jag det skulle bli väldigt svårt att skriva ett förord eller kommentarer som skulle tillfredsställa oss alla tre. Jag kan väl förstå den entusiasm som exempelvis Birgitta Onsells publikationer väcker. Det är hon som ligger bakom förslaget om en kommentar. Det är roligt och ger en hisnande känsla att ta del av hur hon sågar patriarkatet i Gamla testamentet jäms med fotknölarna. Naturligtvis är det alldeles särskilt spännande om man nyligen har blivit medveten om kvinnoförtrycket och inte heller haft möjlighet att ta del av vare sig den tidigare kvinnoforskningen från 70 och 80-talen eller den religionsvetenskapliga kvinnoforskning som faktiskt börjat spira de senaste tio åren. Fru talman! Men jag tror att det finns bättre sätt att närma sig Gamla testamentets skrifter än att gå via förklarande kommentarer. Ett vore ju att fundera över den egna bibelsynen och inte fortsätta att läsa Bibeln som de värsta fundamentalister som begär att hitta Sanningen i den — en evig och för alla tider giltig sanning. Gamla testamentet speglar inte bara det gamla patriarkatets kvinnoförtryck som det tog sig uttryck för 2000-3000 år sedan. Böckerna beskriver också produktionsförhållanden, olika gudssyner, människors vardagsliv och mycket, mycket mer. Rätt använda är böckerna i såväl Gamla testamentet som Nya testamentet utmärkta läroböcker, men för att travestera Thorild kan man säga att skrifterna skall bedömas utifrån sin speciella art och framför allt sin tid. Och för att kunna göra det måste vi ha kunskap och analysmetoder, vi måste ha intresse av att blottlägga kvinnoförtrycket och vi måste ha instrument för att känna igen patriarkatets förtryck inte bara i Bibeln utan i all litteratur, i all konst, i alla samhällen — också i vårt eget. Vill man hitta förskräckliga uppfattningar om kvinnor, uttalade av bemärkta män, är det dess värre inte svårt att hitta exempel från vare sig litteraturen, konsten eller historien. Det finns åtskilliga skrifter som i så fall borde behäftas med kommentarer, förord eller rent av dödskallemärken — Aristoteles, Platon, Paulus, medeltidens höviska riddardiktning, kyrkofäderna, Luther. Ja, just det — hela gänget handlar det om! Det är naturligtvis bättre att ha kunskaper och analysmetoder som kan användas på all litteratur, historia och konst, och inte minst på vårt eget samhälle och vårt eget kvinnoförtryck i dag. Vi måste helt enkelt lära oss att utgå från ett kvinnoperspektiv i stället för ett mansperspektiv. Vi måste ta på oss feministiska glasögon och lära oss att se! Vi kan utgå från våra egna erfarenheter och lära oss av andra. Vi kan stödja den kvinnoforskning som fortfarande motarbetas med olika metoder av det etablerade manssamhället. Vi kan se till att det finns bra läroböcker som inte fortsätter att osynliggöra kvinnor och som inte enbart ger uttryck för manliga värderingar. Vi skall ta upp kvinnokampen i vår egen vardag, i vårt eget parti, i vårt eget samhälle. Vi skall skaffa oss makt inte bara i familjen utan i hela samhället. Detta är nödvändigt. För det är ju faktiskt så att det patrialkaliska förtrycket fortfarande osynliggör kvinnorna, tilldelar oss en underordnad betydelse, bedömer oss som avvikande — mannen är normen, kvinnan avviker från normen -— eller helt enkelt betraktar kvinnor som objekt för mannen.

Det är en angelägen uppgift för oss att kritiskt granska vår egen litteratur, allt från läroböcker till kiosklitteratur — och protestera, och kommentera! Utifrån ett kvinnoperspektiv bör vi granska arbetslivets organisation, samhällsekonomin, maktförhållandena i familjen och samhället — och förändra dem! Det är kanske t.o.m. dags att införa ett nytt ämne i skolan. För enkelhetens skull kan vi kalla det för jämställdhet! Men innan vi är där kan vi kanske vara överens om att man redan i koltåldern måste uppmärksammas på att det existerar ett kvinnoförtryck och att man måste lära sig att blottlägga det överallt där det finns — inte bara Gamla testamentet — för att slutligen medverka till att det upphör. Fru talman, systrar i kammaren! Droppar kan urholka stenen. Låt oss fortsätta att vara som ett evigt takdrop en regnig dag, fortsätta att vara gna tiga tills vi nått vårt mål: en värld utan kvinnoförtryck, en rättvis och jämlik värld. Låt oss bli en frätande röta i patriarkatets ben! Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag undrar om inte Elisabeth Persson skulle bli en alldeles utmärkt kommentarskrivare. Kommentaren skrivs ändå, och varför inte anlägga den här aspekten — en åtminstone mänsklig aspekt. Vi behöver ju inte gå så långt att det blir en rent kvinnlig aspekt, utan det borde vara en mänsklig aspekt. Då skulle vi få bort mycket av eländet. Många andra böcker, säger Elisabeth Persson, är värre eller lika hemska som de värsta citaten i Bibeln. Men de har ju inte den stämpeln på sig att det skall vara den stora sanningen, den sanna boken över alla andra böcker. Vi har sju år kvar för bibelöversättningen. Det kanske räcker för den här lilla kommentaren som vi begär.

Fru talman! Jag kan hålla med om mycket av det som Elisabeth Persson sade. Jag vill hävda att vårt förslag i den här motionen är sex droppar som i alla fall kan hjälpa till att urholka stenen. Och jag blir alltmer övertygad om att vi har väckt en viktig motion. Att den dessutom skulle råka behandlas den 8 mars, på den internationella kvinnodagen, är en händelse som ser ut som en tanke. För oss liberaler har denna dag varit extra högtidlig. Vi har tack vare talmannen blivit påminda om Kerstin Hesselgren, den första kvinnan som kom in i riksdagen, sedan även kvinnorna ansetts kapabla att rösta och vara valbara. Ingen vill väl nu förvägra oss den rätten. Men vägen dit kantades av diskussioner i åratal om lämpligheten. Alla upptänkliga hinder hade lagts ut. Varför? Hur hade det kunnat bli så? Var det en kollektiv effektiv hjärntvätt som förhindrade både män och kvinnor att se och tänka klart den gången? Det tål att fundera på i dagens ljus. Varför har då vi sex kvinnor väckt en motion som begär att bibelkommissionen i en kommentar, eller uppsats, skall ge en historisk bakgrund till Gamla testamentets allför mörka kvinnosyn? Jo, därför att i vår kultur är alltjämt Bibeln en auktoritet och ett rättesnöre som direkt eller indirekt präglar samhällslivet. Mycket har ju förändrats sedan de ursprungliga texterna till Bibeln skrevs. De äldsta är från år 900 f.Kr. Men synen på kvinnorna, som Bibeln har präntat in i vårt undermedvetna, har varit svår att ändra på. För kyrkan och bibelkommissionen borde det, tycker jag, vara en självklarhet att på alla sätt medverka till att kvinnorna får upprättelse. Ett litet led skulle då vara att man på några sidor i kommentardelen i den nya bibelöversättningen gav en historisk bakgrund till Gamla testamentets kvinnosyn. Det är mycket viktigt att detta finns med inom Bibelns pärmar, för att det skall tas på allvar. Att tillföra detta skulle inte heller nämnvärt försena utgivningen. Själva översättningen beräknas ju ta ca 22 år och vara klar 1997. Tyvärr har företrädare för bibelkommissionen och dess översättare Gun Britt Sundström förklarat att det inte finns någon anledning att ägna kvinno synen speciell uppmärksamhet. I det läget har vi valt att ta upp frågan i en sexpartimotion till riksdagen. Läser man kulturutskottets betänkanden välvilligt, kan man tolka det så att kommissionen kommer att gå oss till mötes, men det sägs inte uttryckligt. Därför kommer jag att stödja miljöpartiets reservation, som föreslår att det ges ett tilläggsdirektiv. Översättningen bekostas med statliga medel. I direktiven till bibelkommissionen påpekas att det inte kan anses vara enbart en inomkyrklig angelägenhet. Från allmänkulturella utgångspunkter har staten ett intresse av att det finns en användbar bibelöversättning. Staten bekostar, och riksdagen har tidigare givit direktiven — och där säger man att det skall vara en tillförlitlig och tidsenlig version. Just detta faktum att vi motionerat i riksdagen har ifrågasatts. Vi skulle i stället använda oss av den fria debatten. Men det blir ju inte mycket till fri debatt, när metoden från berörda hittills har varit att tiga ihjäl dem som yttrar sig. Eller också gör man som i en dagstidning. I en ledarartikel utan namn gick man ut hårt och angrep speciellt mig, eftersom jag är liberal, för att jag har skrivit på motionen. Sedan väntade man i två och en halv vecka med att ta in ett genmäle. Först den dag då betänkandet skulle justeras i utskottet kom detta genmäle in. I en kommentar från ledarsidan säger man: Delta i stället i debatten! Men då hade ju människor hunnit glömma vad som stod i den första artikeln. Ett annat vanligt sätt att bemöta kvinnor prövades i Östergötland. Där beskrevs vi som sex damer som skrivit en töntig motion och ägnade oss åt fjollerier och dårfinkerier. Vi var dessutom beskäftiga. Men att det förs en infekterad debatt i skumrasket är helt klart. Motionen har lett till att jag anonymt uppmanats att studera Nietzsche, den tyske filosofen. Jag fick ett utdrag ur boken om Zarathustra. Där uppmanas män att ta med sig piskan då de går till kvinnor. I ett annat brev, som var undertecknat, får jag ta del av en berättelse om vilka helvetiska kval som drabbar dem som hamnar i dödsriket. Det välkända bibelcitatet från Kor. 11:3 om att mannen är kvinnans huvud medföljde, liksom citatet i I Mos. 3:16 att han, dvs. mannen, skall råda över dig. Nu kan man uppfatta detta som att det är en och annan som har sådant för sig. Men under ytan finns det väldigt mycket av detta. Alla känner också till hur svårt en del kvinnliga präster har det, trots att det har gått 32 år sedan man tillät kvinnor att bli präster. Det är tyvärr även unga manliga präster som motarbetar sina kvinnliga kollegor. En ung präst uttryckte sig på följande sätt sedan drygt hälften av de 50 kvinnliga prästerna i Linköping stift hade vänt sig till biskopen förra sommaren. Han sade att han var för en öppen debatt, men att han hoppades att diskussionen inom kyrkan världen över skall leda fram till att man hittar så starka bevis för att kvinnliga präster är mot Guds vilja att denna åsikt kommer att bejakas. Och i ett sådant läge skulle kvinnorna självmant avstå från att vara präster. Författarinnan Birgitta Onsell är en luttrad person vid det här laget. Hon är en varm kristen. Oförtrutet har hon försökt föra fram att en av anledningarna till Gamla testamentets kvinnosyn skulle kunna vara att det patriarkala samhället uppstod sedan man i ett religionsskifte störtat och tillintetgjort en förutvarande gudinnereligion. Sedan dess har allt som kvinnor står för nedvärderats, t.o.m. födandet. I Bibeln är det männen som föder söner, och stamträden för dem är pedantiskt beskrivna, medan kvinnorna bara finns där plötsligt då de av någon anledning behövs. Gamla testamentet skrevs av män för män. Andra har här i dag beskrivit hur Bibeln genom århundradena använts mot kvinnor och mot andra, t.ex. Galilei. De förhållandevis få positiva kvinnobilder som dock finns i Bibeln lyfts inte heller fram. Så sent som 1983 infördes i gudstjänstordningen ca 180 gammaltestamentliga läsningstexter. Det har sagts mig att endast två kvinnonamn finns nämnda, Hanna och Rakel. Varför bara dessa två? De som inte vill lyssna på oss brukar just peka på att Bibeln visst innehåller bra kvinnobilder. Men varför får de då inte träda fram? Förmedlas dessa positiva kvinnobilder ordentligt till våra konfirmander? Birgitta Onsells och andras arbete bemöts på samma sätt som jag beskrivit förut — med tystnad eller förlöjliganden. Kyrkan vill ogärna göra någon historisk tillbakablick, som skulle kunna förklara mycket av de kvarvarande fördomar och attityder mot kvinnor som genomsyrar hela vårt samhälle. Därför tiger man. Därför kämpar alltjämt många kvinnliga präster för att få verka på samma villkor som sina manliga kolleger. Därför missbrukas Bibeln för att skrämma kvinnor till lydnad. Och det är just därför som vår motion är viktig. Därför yrkar jag bifall till miljöpartiets reservation.

Fru talman! Nu byter vi ämne för en stund. Jag antar nämligen att Kent Lundgren tänker återkomma till det som debatten gäller. Jag skall kortfattat bara kommentera behandlingen av motionen Kr417, som handlar om statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan. Vi motionärer har funnit det ganska anmärkningsvärt att dessa statsbidrag har fått en så dålig utveckling under 80-talet. Det s.k. verksamhetsbidraget har minskat med 50 9o realt sett sedan slutet av 70-talet. Om vi jämför detta med övriga folkrörelseanslag finner vi att de fria trossamfunden missgynnats mycket kraftigt. Lokalbidragen, som också utgör ett stöd till nybyggnation, har minskat lika mycket realt sett under samma tid. Av dessa lokalbidrag ingår särskilda handikappanpassningsbidrag som också är mycket illa åtgångna. Ovanpå detta kan vi vänta oss försämringar som följd av skatteuppgörelsen. Den medför ökade momskostnader som de fria trossamfunden inte utan vidare kan kompensera sig för genom ökade intäkter. De har inte några minskade skatter att kompensera den ökade momsen med. Vi motionärer har hemställt om en skyndsam översyn av det här statliga stödet. Vi kan konstatera att utskottets svar är mycket glädjande. Det är inte en skyndsam översyn utskottet begär utan det är i stället en direkt uppmaning till regeringen att i nästa budget vidta åtgärder. Det innebär alltså en tillstyrkan av motionen, vilket vi motionärer naturligtvis är tacksamma för. Det finns en formulering i utskottets tillstyrkan om att det är fråga om en real uppräkning av verksamhetsresp. lokalbidraget. Och det skulle kunna tolkas som att denna uppräkning bara skulle innerymma en inflationsuppräkning, att man följer med inflationen. Och det är vi motionärer inte nöjda med, utan vi förväntar oss att det sker en markerad uppräkning av dessa båda anslag, så att det klart överstiger inflationen, vilket innebär att man under några år framöver kan hämta in det förlorade realvärdet som dessa två bidrag har varit utsatta för. Vi utgår från att regeringen kommer att tolka utskottets skrivning på det sättet.

Fru talman! Här är texten given. Den kan tolkas på olika sätt, men jag skulle vilja ansluta mig till den tolkning som Berndt Ekholm har gjort. Och jag tror mig veta att det var det som var utskottets avsikt när vi i utskottet enade oss om denna formulering.

Fru talman! I begynnelsen var det inte min avsikt att lägga mig i denna debatt, utan jag förlitade mig på att klokskapen och mognaden hos kulturutskottets medlemmar skulle borga för att utskottet insåg det värdefulla i att kommentera -— eller i särskild uppsats redovisa — den historiska kvinnosynen på ett objektivt sätt, när man nu gör en nyöversättning av Gamla testamentet. Eftersom de bibliska skrifterna alltid berört medborgarnas innersta känslor så intensivt, är det nödvändigt att — med en sådan förklaring — balansera den mörka kvinnobild som Gamla testamentet ger, så att inte en fortsatt nedvärdering skall kunna ske utifrån religionens äldsta aspekter. När jag nu ser resultatet av utskottets arbete blir jag dock mycket förskräckt och undrar vilka ”mörka krafter” som är i verksamhet. Ty av utskottets åtta kvinnor och nio män är det endast en enskild man som inser vad vi håller på att ställa till med och därför reserverar sig, detta trots att motionen ursprungligen är undertecknad av sex kvinnor som representerar vart och ett av riksdagens partier. Vad är på gång? Börjar modet svikta även hos kvinnorna själva? Är vi på väg tillbaka till den medeltid som förtryckte människorna för att hävda religionens rätt till tolkningsmonopol av världsbilden? Är det partipiskorna som börjar vina, av rädsla för att stöta sig med de fundamentalistiska krafterna, eller är det påtryckningar från de mest extrema delarna av rörelser som inte borde kalla sig kristna? Religiositetens medlemmar är talrika och representerar många röster. I så fall är detta synnerligen intressant, eftersom det ju här endast handlar om att lägga till ”en objektivt förklarande text” i en nyöversättning av Gamla testamentet som man arbetar med sedan ett antal år. Det krävs således inte någon förändring av arbetets art eller av översättningens innehåll. I så fall kunde jag ha förstått om en reaktion hade uppstått. I stället gäller det ett separat stycke text om kvinnans roll i gammalbibliskt perspektiv som skall bifogas. Det kostar således inte ens några pengar att tala om. Jesus själv har ju förklarat att Gamla testamentets skrifter var ”hans bibel” och att han var styrd att uppfylla dess profetior. Men Jesus var också den som definitivt avslutade Gamla testamentets hämndprinciper om öga för öga och tand för tand som dessa skrifter står för. I stället införde Jesus kärleksprincipens och tjänandets religion om att allt vad I viljen att människor skola göra Eder, skolen I ock göra dem. De krafter som sätter sig emot att detta förklaringstillägg om kvinnans ställning tillfogas till översättningen lever således kvar i en gammal era, trots att de kallar sig för kristna.

Fru talman! En annan sak som slår mig, när vi talar om kvinnans roll i samhället, är att vi i riksdagen har lagt större delen av jämställdhetsfrågorna i arbetsmarknadsutskottet. Varför degraderar och begränsar vi jämställdheten till arbetslivet, när det i stället är fråga om en grundlagsmässig suveränitetsförklaring av de kvinnliga livsvärdena? Ekonomisk status och standard är ju bara en aspekt av hela det komplex som den kvinnliga organismen utgör. Jag vill dessutom i detta sammanhang dessutom påstå följande: Många människor — inte minst politiker — påstår att vi just nu beskådar planekonomins sammanbrott. Jag hävdar att detta är en felaktig slutsats. Vad vi i stället beskådar för närvarande är den diktatoriska planekonomins sammanbrott. Jag anser också att vi ganska snart kommer att se den heligförklarade marknadsekonomins kollaps, eftersom en cancertillväxt av denna typ alltid dödar såväl världsorganismen som sig själv, om man inte upptäcker och oskadliggör svulsterna i tid. Vad återstår då? Jo, en ekologisk ekonomi, som baseras på naturens egen planekonomiska resurshushållning. Och har jag rätt i dessa mina antaganden, så kommer vi dessutom att beskåda den hierarkiska samhällsstrukturens sammanbrott inom en snar framtid, eftersom den inte fungerar i en ekologisk planekonomi. Ty i en sådan ekonomi fungerar endast mänskliga nätverk, personligt ansvarstagande och lagom-är-bäst-insiktens guldfisk som simmar i det nära perspektivets livgivande vatten. Det går inte att styra en ekologisk hushållsekonomi uppifrån — dvs. i en hierarkisk struktur — eftersom man i så fall måste skapa en gigantisk kontrollapparat, såsom i de östeuropeiska kommunistländerna. Det är endast via ett underliggande nätverk av medvetna individer med stark och jordnära känsla för såväl artens — dvs. barnens — överlevnad som för resurshushållning, återbruk och återvinning som en sådan ekonomi kan fungera. Mina kära manliga kamrater i denna kammare! Det är den kvinnliga halvan av mänskligheten som kan, förstår, vill och inser nödvändigheten av en nätverksdriven ekologisk planhushållning! Varje försök till nedvärdering av kvinnan och hennes livsroll hotar därför själva grundvalarna för livets existens. Och varje underlåtenhet att uppvärdera kvinnans unika förmågor är lika förödande för vår gemensamma framtid. Det är därför denna reservation om att en objektiv historik om kvinnans nedtryckta roll i patriarkatet är så viktig att få in i nyöversättningen av det Gamla testamentet. Den kvinna i denna kammare som går emot reservationen låter resterna av detta forntida och föråldrade synsätt tvinga igenom en fortsatt förnedring av sina egna döttrar. De män som — av rädsla för sin egen rolls sammanbrott och de egna revirens fortbestånd — röstar emot denna reservation slår undan benen för den ekologiska ekonomin och därmed också för sina söners framtida överlevnad. Till sist, fru talman! Vad händer med de individer som låter sig partipiskas till underdånighet — på bästa inkvisationsmanér — och röstar emot sin egen övertygelse eller röstar för sitt eget köns nedvärdering? Kan man fungera med ett sådant samvete? Och om jag minns rätt, så är det i Matteusevangeliets 16:e kapitel som Jesus frågar sina lärjungar: ”Vem säger människorna att jag är?” Dessa svarar: ”En del säger att Du är profeten Elia, andra Jeremia och åter andra Johannes Döparen.” Det finns människor som tolkar detta som att reinkarnationen existerar även i kristendomen. Om de har rätt, så innebär ett ”nej” till den aktuella reservationen att vi avsäger oss vår egen framtid, eftersom det är mannens bejakande av det kvinnliga inom sig samt kvinnans självaktning och samhälleliga upprättelse som är garantin för vår planets och vår egen överlevnad. Därför är det livsviktigt att rensa upp bland de gamla fördomar som fortfarande är en diskrimineringsorsak gentemot Evas döttrar. Därför måste vi sätta in uråldriga religiösa skrifter i rätt perspektiv, utan att för den skull förvanska dessa klenoder. Jag kan inte inbilla mig att den milde, förlåtande Gud som Jesus förmedlar till oss avsåg att diskriminera 50 960 av jordens befolkning. Fru talman! Adams söner har ingenting att frukta från Evas döttrar, tvärtom! Jag yrkar därför bifall till reservationen gällande mom. 7 i detta betänkande.
Fru talman! Kent Lundgren ansåg att det var lätt att skriva ”en objektiv förklarande text” till kvinnosynen i Gamla testamentet. På det har Elisabeth Persson replikerat i förväg, och jag kan ansluta mig till det. Kent Lundgren undrade också vilka mörka krafter i utskottet som stod bakom denna text. Svaret på det är: Ingrid Sundberg, Maja Bäckström, Berit Oscarsson, Jan-Erik Wikström, Jan Hyttring, Anders Nilsson, Lars Ahlmark, Sylvia Pettersson, Erkki Tammenoksa, Leo Persson, Margareta Fogelberg, Stina Gustavsson, Alexander Chrisopoulos, Ingegerd Sahlström, Ulla Berg och Göran Åstrand.

En nybildad stiftelse, med en f.d. kontraktsprost som ordförande, planerar enligt Svenska Dagbladet att bygga upp frivilliga försvarsförband. Med hjälp av en privatägd kustbevakningsjakt vill man övervaka svenska kuststräckor. Initiativet har mottagits väl från marinens sida och föranlett ett lyckönskningstelegram från chefen för marinen. Min fråga är: Tycker försvarsministern att det här är en bra utveckling eller tänker försvarsministern vidta några åtgärder för att förhindra att den svenska marinen på detta sätt kompletteras med privata initiativ?
Herr talman! Gudrun Schyman har, med hänvisning till en artikel i Svenska Dagbladet som behandlar startandet av stiftelsen Västkustens försvar, frågat mig om detta är en bra utveckling eller om jag tänker vidta några åtgärder för att förhindra att den svenska marinen på detta sätt kompletteras med privata initiativ. Viola Claesson har frågat mig om regeringen anser att det är lämpligt att den svenska västkusten försvaras med hjälp av privatägda kustjakter. Eftersom frågorna har samma bakgrund besvarar jag båda frågorna samtidigt. Stiftelsen Västkustens försvar som har bildats i Göteborg har som ett av målen för sin verksamhet att ”stärka försvaret av Västkusten bl.a. genom samverkan med militära och andra myndigheter”. Stiftelsen avser också att anskaffa ett fartyg till Göteborgs marina hemvärn och sjövärnskårens ungdomsoch vuxenutbildning. Stiftelsen har inga planer på eller någon avsikt att ersätta något militärt förband. Det är givetvis inte lämpligt att organisationer utanför försvarsmakten utför uppgifter som åligger denna. Försvarsmakten har de befogenheter som behövs för ingripanden mot främmande verksamhet riktad mot Sverige. Den svenska marinen kommer inte att kompletteras med något privat initiativ. Om marinen behöver förstärkning för försvaret av västkusten kommer det att ske på det sätt som är normalt. Ett eventuellt deltagande av Göteborgs marina hemvärn i övervakningen av västkusten regleras i de instruktioner som gäller för hemvärnet. Regeringen avser inte att vidta några särskilda åtgärder med anledning av frågorna.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Upprinnelsen till min fråga är ett upprop som en privat stiftelse, som mycket riktigt heter Västkustens försvar, har publicerat i Göteborgstidningarna. En av männen bakom denna privata stiftelse är sjökapten och samtidigt chef för ett marint hemvärn. Ett liknande initiativ togs vid denna tid av en direktör från mörkaste Smålands inland. Slutredovisningen av den insamlingen visade att det blev vad man kan kalla en totalflopp. En från försvarets synpunkt mer lyckosam privat manöver stod ju Sven Hedin för på sin tid i och med det omtalade bondetågets kampanj 1914. Denna fick till resultat att pansarkryssaren Sverige överlämnades till statsmakterna. I det fallet var det fråga om ett privat initiativ med syfte att förstärka den offentliga sektorn. Det nu aktuella initiativet — såsom det har beskrivits hittills — liknar, Roine Carlsson, inte alls bondetåget och Sven Hedins kampanj. Såsom Roine Carlsson beskriver det är det alltså fråga om ett privat initiativ med syfte att samla in pengar från bl.a. företagen och sedan överlämna dessa till hemvärnet, vilket Roine Carlsson räknar till försvaret. Talet om att man inom stiftelsen skulle äga en kustjakt som skulle användas är tydligen inte alls sant. Stiftelsen Västkustens försvar, som skall köpa den aktuella båten, säger att västkustförsvaret är så dåligt att sådana här initiativ är nödvändiga att ta till för att kunna genomföra bl.a. ubåtsjakter. Jag vill då fråga: Instämmer Roine Carlsson i stiftelsens kritik mot det nuvarande västkustförsvaret? Är det ett bra initiativ som den privata stiftelsen har tagit? Vill Roine Carlsson se mer av denna typ av privata initiativ med syfte att förstärka det svenska
Herr talman! Jag ber att få tacka för samma svar som Viola Claesson tackade för. Jag skall fö a fylla på med frågor. Jag blir inte riktigt klok på om försvarsministern anser att detta är bra eller dåligt. Det är litet kryptiskt med ”å ena sidan och å andra sidan”. Enligt den senaste versionen verkar det som om det är fråga om någon form av sponsringsverksamhet. Det är kanske detta det handlar om, dvs. att företagen kan sponsra försvaret, så att försvaret på så sätt kan komplettera med sådant som det inte kan få via försvarsbudgeten. Det är kanske det som är tanken. Jag vet inte. Vad jag har undrat över är varför marinens egen ledning så entusiastiskt har mottagit detta initiativ. Denna ledning talar ju i artikeln i tidningen mycket entusiastiskt om hur bra detta är, och man beklagar att statsmakterna satsar så litet på västkustens försvar. Man säger att detta visserligen inte kan ersätta något annat, men att man ser det som ett bra tillskott. Det har också kommit lyckönskningstelegram från höga chefer inom marinen, bl.a. Bengt Schuback, och man säger att detta känns som ett stort stöd. Jag undrar: Är det brukligt att höga chefer inom försvarets olika grenar skickar lyckönskningstelegram och är så här entusiastiska över privata initiativ? Eller är detta ett sätt att föra försvarsdebatten inom andra fora än de fora där den rätteligen borde föras? Detta skulle jag vilja få svar på. Jag skulle också vilja fråga: Vad betyder det att stiftelsen skall få överta detta fartyg till, som chefen för marinen där nere har sagt, ”ett hyfsat pris”? Det är i alla fall skattemedel det handlar om. Vad är det då för ett ”hyfsat pris” som han kan lova så där på ett bräde? Vem hyfsar till det, och vilken storlek kommer det att bli fråga om på priset?
Herr talman! När det gäller en eventuell anskaffning av ett av kustbevakningen utrangerat fartyg har stiftelsen hos kustbevakningens regionledning i väst hört sig för om den tidsplan som existerar för utrangeringen av regionens fartyg. Något löfte om att stiftelsen skall få köpa ett av dessa fartyg finns inte. Det finns speciella regler för försäljning av dessa fartyg, och de är gemensamma för hela statsförvaltningen. Låt mig avsluta med att säga att regeringen till riksdagen har föreslagit verksamhet och ekonomiska ramar för försvaret. Dessa förslag har riksdagen ställt sig bakom. Jag har därmed besvarat en av Viola Claessons frågor.
Herr talman! Ja, det här svaret kan ju tolkas som att försvaret är fullgott. Men det förekommer en kampanj, som utgår ifrån att västkustförsvaret är alltför dåligt, även om det kanske är litet överdrivet att jämföra med den kampanj som Sven Hedin bedrev på sin tid. Gudrun Schyman och jag är intresserade av att få veta om Roine Carlsson är positiv till detta initiativ. Då kan vi förvänta oss att få se mer av den här typen av verksamhet, så att företag som får lust och har råd t.ex. kan sponsra inköp av utrangerade kustjakter och liknande. Det är en mycket märklig utveckling, även om Roine Carlsson inte kallar det för privatisering. Jag vill gärna ha svar på frågan om hur Roine Carlsson ser på det här.
Herr talman! Vi får väl ta frågorna och svaren litet pö om pö. Jag är inte heller riktigt belåten med det svar jag fick om huruvida det här är en sponsringsverksamhet som tilltalar försvarsministern. I det svar som försvarsministern gav låter det som att den här regionchefen, Peter Örtendahl, och chefen för marinen, Bengt Schuback, har varit litet väl lösmynta och släpphänta när det gäller att utlova saker som, såvitt jag förstår, inte blir möjliga att klara. Om det är på det sättet undrar jag om det är brukligt att man låter chefer inom försvaret uttrycka sig så här och gå ut och ge löften som tydligen inte kan hållas.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att inom ramen för disponibla resurser inom vårt bistånd avsätta medel för inköp av smärtstillande medel att sändas till aidssjuka barn i Rumänien. Den svåra aidssituationen i Rumänien, som bl.a. drabbat små barn, har först nyligen blivit känd utanför landets gränser. De rumänska hälsovårdsmyndigheterna söker för närvarande i samarbete med internationella organisationer som Världshälsoorganisationen, FN:s barnfond och Röda korset kartlägga behoven och sätta i gång olika insatser. Det handlar om åtgärder alltifrån att utbilda sjukvårdspersonal och att bygga upp ett säkert system för blodförsörjning till att vidta åtgärder för att lindra plågorna för de barn som redan insjuknat i aids. En mängd insatser har redan gjorts av dessa organisationer, som alla får betydande reguljära bidrag från Sverige. Även svenska enskilda organisationer har i sina hjälpinsatser inkluderat läkemedel, en del av dem inom ramen för de 20 milj.kr. som regeringen anslog för någon tid sedan för akuta insatser i Rumänien. Sverige har således — Prot. 1989/90:84 redan deltagit i finansiering av insatser som syftar till att lindra de aidssjuka — 13 mars 1990 barnens plågor. Jag kommer också fortsättningsvis att hålla nära kontakt med de organisationer som redan är verksamma i Rumänien för att bistå inom hälsosektorn, och då inte minst vad gäller de aidssjuka barnen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är på det hela taget mycket positivt och glädjande att Sverige, liksom andra länder och olika organisationer, gör berömvärda insatser. Nu är min fråga litet mer speciell. Den ställdes med anledning av en artikel i Svenska Dagbladet den 12 februari. Är biståndsministern beredd — så löd frågan — att skyndsamt vidta åtgärder, så att disponibla resurser av vårt utlandsbistånd används för inköp av smärtstillande medel att sändas till aidssjuka dödsdömda barn på sjukhus i Rumänien? I det svar som statsrådet gav sägs att Sverige således redan har deltagit i finansieringen av insatser, som syftar till att lindra de aidssjuka barnens plågor. Det är ju inte något direkt svar på min fråga, och det säger inte heller varför man inte kan gå in i en konkret hjälpsituation också. Det är givetvis mycket bra att vi även är med och finansierar med hjälp av bidrag. I dag fanns det en mycket talande artikel i Göteborgs-Posten, skriven av tidningens utsända Margareta William-Olsson. Där kan man läsa att det finns inte mindre än 13 800 barn i åldern 0-3 år på de 65 barnhusen i Rumänien. Av de barn som tillhör riskgrupperna har enligt vice hälsovårdsministern Radu Dop 14 000 HIV-testats. Men det finns 29 000 undernärda barn och över 200 000 handikappade barn, så här finns det utrymme för betydande insatser från olika länder och inte minst från Sverige. En allvarlig sak som också tas upp i artikeln är att de hjälpsändningar som kommit till sjukhuset, från bl.a. Sverige, ännu ligger kvar och fyller flera rum i en byggnad på sjukhusområdet. Denna uppgift har lämnats av läkaren på sjukhuset i Bukarest. Vårdpersonalen frågar otåligt när sändningarna skall distribueras och får svaret av ekonomidirektören att de först måste sorteras och listas. Känner statsrådet till att distributionen är så ofullkomlig?
Herr talman! Statens roll i alla katastrofsituationer är huvudsakligen att finansiera de insatser som de organisationer som redan finns på plats eller som har kontakter på plats kan genomföra. Vi har i Sverige en mängd hjälporganisationer som har god erfarenhet. I Rumänien har Röda korset genom Internationella Röda kors-kommittén varit med i det mest akuta skedet. Senare har det varit Erikshjälpen och Hoppets stjärna. Det finns flera organisationer som är intresserade, så vi väntar ytterligare propåer från organisationer om bidrag, och jag är beredd att bistå dem med ytterligare bidrag. Men det är inte staten som genomför biståndsinsatserna, utan där litar vi på de enskilda organisationerna, och detta bl.a. av det skäl som Hugo Hegeland tog upp, att man måste följa upp insatserna på ort och ställe för att hjälpsändningarna inte skall bli liggande. Det utmärkande för en katastrofsituation är ju just oordning, och det kan lätt bli så att betydande biståndsmedel finns där utan att komma till användning.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för dessa kompletterande upplysningar. Det är mycket glädjande, och vi hoppas verkligen att statsrådet kommer att kunna realisera dessa löften.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wallström för det positiva svaret på min fråga. Det är viktigt att vi på olika sätt arbetar för att begränsa och efter hand helt få slut på de plågsamma djurförsöken. Som bekant sker t.ex. mycket plågsamma hudoch ögonirritationstester på djur vid testning av kosmetiska och hygieniska preparat. Får människor ökad kännedom om att de preparat som de ämnar köpa tillkommit som resultat av mycket plågsamma djurförsök, torde många undvika att efterfråga den typen av preparat. Därigenom skulle alternativa testmetoder gynnas och djurförsöken minska. Därför motionerade jag första gången 1984 om att det skall anges på kosmetiska och hygieniska preparat om de har djurtestats. År 1985 uttalade sig riksdagen för en sådan lösning. I samband med behandlingen av djurskyddslagen våren 1988 gjorde riksdagen ett nytt tillkännagivande om detta. Hösten 1988 fick jag svaret av statsrådet Wallström att konsumentverket skulle ges i uppdrag att utreda frågan. I somras meddelades från konsumentverket att det skulle införas varningstext på kosmetika, men det sades ingenting om djurtestuppgifter. När jag nyligen började undersöka vad som skett med detta ärende fann jag något mycket anmärkningsvärt. I regeringens redogörelse för riksdagens skrivelser hösten 1988 — strax efter det att svaret hade lämnats — angavs nämligen att detta ärende var slutbehandlat. Så var dess bättre inte fallet. Jag är glad över att statsrådet Wallström nu kan utlova att konsumentverket skall redovisa sitt uppdrag i vår. Jag hoppas att statsrådet är pådrivande för att nå en positiv lösning som alla djurvänner väntar på. Vidare hoppas jag att varken svensk eller internationell byråkrati skall hindra detta och att statsrådet skall bidra till att övriga länder följer vårt exempel.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för denna kommentar som jag ser som positiv. Jag hoppas att det inte skall stanna vid enbart ett frivilligt system med märkning utan att vi skall kunna få fram ett obligatorium samt att internationella förpliktelser inte skall vara ett hinder för oss. Som jag sade i mitt tidigare inlägg hoppas jag att inte byråkratin, vare sig i Sverige eller i utlandet, skall vara ett hinder för oss utan att vi skall kunna arbeta för en ur djurskyddssynpunkt så bra lösning som möjligt.

Herr talman! Karin Falkmer har frågat mig om jag är beredd att se till att medel blir tillgängliga för drift av Sveriges geologiska undersöknings nyinköpta undersökningsfartyg M/S Ocean Surveyor. Riksdagen ställde sig hösten 1988 bakom den av regeringen redovisade planen för en snabbare maringeologisk kartering av vår kontinentalsockel. För att kunna genomföra planen krävdes bl.a. att Sveriges geologiska undersökning fick tillgång till ett för verksamheten anpassat undersökningsfartyg. Efter förslag i 1989 års budgetproposition anvisade riksdagen våren 1989 30 milj.kr. för anskaffning av ett nytt undersökningsfartyg. Det nya fartyget skulle projekteras, och en beställning skulle läggas ut på lämpligt varv. Enligt det underlag som låg till grund för riksdagens beslut om nämnda anslag beräknades leveransen av ett nytt fartyg kunna ske under budgetåret 1990/91. Den snabbare karteringen skulle därför kunna starta i och med 1991 års fältarbetssäsong, dvs. till sommaren 1991. I samband med att SGU sommaren 1989 planerade för en varvsbeställning av ett nytt fartyg framkom det att det fanns ett mycket ändamålsenligt och prisvärt begagnat fartyg till salu. SGU köpte hösten 1989 detta fartyg, M 90— 1991/92 ca 20 milj.kr. att användas för förvärv och ombyggnad av fartyget och ca 10 milj.kr. att användas för anskaffning av den utrustning som behövs ombord på fartyget. De medel som riksdagen anslagit, dvs. 30 milj.kr., kommer således att behövas för inköp, ombyggnad och utrustning av fartyget. Enligt SGU:s plan kommer fartyget att vara färdigutrustat under budgetåret 1991 91. I det totala anslaget till SGU ingår dock drygt 3 milj.kr. som driftsmedel för maringeologisk kartering motsvarande dagens karteringstakt. Det bör följaktligen finnas förutsättningar för SGU att bedriva kartering med det nya fartyget under nästa budgetår. Fartyget skall därför inte behöva ligga vid kaj. Det av regeringen till SGU föreslagna anslaget för budgetåret 1990/91 uppgår till totalt ca 99 milj.kr. Till verkets förfogande står sålunda betydande resurser. Om SGU vill utöka den marina karteringen i snabbare takt än vad som tidigare redovisats för riksdagen, bör detta kunna ske genom att verket gör omfördelningar. Enligt regeringens planer kommer frågan om den maringeologiska karteringens fortsatta utbyggnad att tas upp till prövning i budgetarbetet inför 1991 års budgetproposition.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag måste tyvärr säga att jag är förvånad över svarets innehåll, men framför allt över denna frågas handläggning. Jag hade egentligen inte alls tänkt mig att jag skulle behöva ställa den här frågan, eftersom jag tycker att saken är så självklar Bakgrunden är, precis som Rune Molin har sagt, ett riksdagsbeslut om en snabbare maringeologisk kartering. För att få till stånd en snabbare kartläggning av den svenska kontinentalsockeln har man anslagit 30 milj.kr. till ett nytt undersökningsfartyg åt SGU. Tanken var att fartyget skulle byggas under innevarande år, men tack vare en liten portion tur och en stor portion handlingskraft har SGU kunnat köpa in ett ändamålsenligt undersökningfartyg, som redan nu är färdigt att ge sig ut för karteringsverksamhet. Genom att SGU kom över ett begagnat fartyg, som anpassats och utrustats till en kostnad av ca 21 milj.kr., har nästan 9 milj.kr. sparats åt staten. Dessutom kan det nya karteringsfartyget tas i bruk redan i sommar. Alla borde vara glada och nöjda, men tyvärr har inga driftsmedel anslagits. Utan pengar till driften kommer fartyget enligt SGU att ligga vid kaj under sin första karteringssäsong. I stället för den snabbare karteringstakt som riksdagen har bestämt blir det i så fall ingen kartering alls. Den situationen är orimlig. Undersökningsfartyget Ocean Surveyor ligger i Värtahamnen och är klart för sitt ändamål. Anser industriministern det vara klok politik att låta ett färdigt karteringsfartyg ligga vid kaj, av den anledningen att anskaffandet av fartyget skett fortare och mer förmånligt än beräknat?
Herr talman! Regeringen har i 1990 års budgetproposition beräknat medel för maringeologisk kartering och för det nya undersökningsfartygets kapitalkostnader, vilka uppgår till 4,5 milj.kr. Regeringens förslag till anslag gör det möjligt för SGU att bedriva kartering med det nya undersökningsfartyget. Det förhållandet att regeringen inte beräknar några medel för ökade driftskostnader för budgetåret 1990/91 innebär inte att den av riksdagen godkända planen för en snabbare maringeologisk kartering försenas. SGU kan inom ramen för sitt anslag göra omprioriteringar som medför att man kan använda det här fartyget för denna verksamhet. Någon försening av den plan som riksdagen har antagit är det inte fråga om.
Herr talman! Låt mig läsa högt ur ett brev som har avsänts av SGU till departementet.

Det krävs alltså en utökning av driftsmedlen för att det över huvud taget skall kunna åka ut på havet. Kommer industriministern att ta någon kontakt med SGU för att se till att driften kan säkras i sommar?
Herr talman! Jag anser att SGU har möjligheter att göra de omprioriteringar som är nödvändiga för att fullfölja den plan som riksdagen har antagit. Jag anser inte att det finns grund för påståendet att riksdagens plan inte skall kunna genomföras.
Herr talman! Om industriministern anser att det inom ramen för SGU:s normala anslag finns driftsmedel till detta fartyg, måste dessa anslag ha tagits till i överkant, och det kan inte vara en god ekonomisk politik. Jag tycker att det förefaller som om det har gått prestige i denna fråga. Man har från regeringens sida anpassat sig till den verklighet som uppkom i och med att man köpte ett begagnat fartyg och kunde spara 9 milj.kr. I det avseendet har man anpassat sig till verkligheten och alltså tillgodoräknat sig 9 milj.kr. Däremot har man inte anpassat sig till den nya verkligheten vad gäller den ökade kostnaden för att driva båten. Anser industriministern att det eniga riksdagsbeslutet om en snabbare maringeologisk kartering, som nu enligt vad man kan se blir fördröjd, kan negligeras?

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att den enskilde medborgaren erhåller korrekt information om vad som är skatt och vad som är tillfälligt sparande. Bakgrunden är att det tillfälliga sparandet inte redovisas separat i preliminärskattetabellerna för 1990. Det tillfälliga sparandet för 1990 är till skillnad från 1989 års sparande knutet till den slutliga skatten. Det belopp som skall sparas kan därför inte fastställas definitivt förrän den slutliga skatten är känd. Sparbelopp som betalas löpande under 1990 är alltså preliminära. I preliminärskattetabellerna har av flera skäl sparbeloppen bakats in i den preliminära skatten. Detta anges tydligt på tabellernas första sida. Där anges också hur den skattskyldige själv kan räkna fram det preliminära sparbeloppet. I tabellerna markeras också var gränsen går mellan sådana preliminärskattebelopp som omfattar och sådana som inte omfattar ett sparbelopp med hänsyn till att mindre inkomster är undantagna från sparandet. Det slutliga utfallet för 1990 kommer att framgå av nästa års slutskattesedel, och för den som då deklarerar förenklat också av taxeringsmeddelandet. Dessutom räknar jag med att riksskatteverket kommer att lämna tydlig informaiton om sparandet när det är dags att deklarera nästa år, så att den enskilde då lätt kan räkna fram det slutliga sparbeloppet. Jag anser att de regler som gäller för information är godtagbara. Jag kommer inte att ta initiativ till några ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag tackar finansministern för vänligheten att komma hit och svara på min fråga. Jag vill genast uttrycka förhoppningen att de svar som finansministern i fortsättningen kommer att ge på frågor som vi ställer här i riksdagen blir litet mer positiva än detta svar. I svaret sägs att det tydligt anges på tabellernas första sida hur stor skatten är och att den skattskyldige själv kan räkna fram det preliminära sparbeloppet. Men jag tycker att det är ganska nonchalant mot oss skattebetalare. Det är ungefär som att säga att det är den skattskyldiges problem att räkna ut hur mycket staten tar från den skattskyldige. Men det är väl inte den skattskyldiges problem, utan det är väl den som tar detta sparbelopp från den enskilde som borde vara skyldig att tala om hur mycket han — i detta fall staten — tar? Det tycker jag är ett minimikrav. Och det hade väl inte varit något problem att parallellt i en särskild kolumn i skattetabellerna ange hur stort sparandet är. Det tycker jag mycket väl kunde ha gjorts. Detta svar reser en annan fråga. Föregående års tvångssparande var preliminärt. Det är rätt intressant, eftersom riksskatteverket gick ut och sade att man inte behövde ta upp detta vid deklarationen av förmögenheten i år utan att man kunde bortse från det. Men nästa gång man deklarerar, för 1990, skall detta tas upp. Finansministern säger att han räknar med att riksskatteverket kommer att lämna tydlig information om sparandet när det är dags att deklarera nästa år, och då slipper den enskilde räkna fram beloppet. Då skall man alltså ta upp detta vid förmögenhetsbeskattningen, dvs. om man har mer än 400 000 kr., men inte i år. Det kan naturligtvis konfundera mer än en skattebetalare. Och vad säger de lokala taxeringsmyndigheterna? De kan plötsligt säga att de bör eftertaxera någon eftersom han eller hon hade preliminärt sparande året före. Och för personer med mycket stora inkomster kan det ju bli betydande belopp. Är inte detta mycket inkonsekvent, herr finansminister?
Herr talman! Tack för välkomsthälsningen, och tack för synpunkterna på mitt svar. Det finns skäl för och emot när man väljer på vilket sätt informationen skall lämnas. Jag har gått igenom detta från mina utgångspunkter. Jag tycker att vi som skattebetalare har möjlighet att få en tillfredsställande information om sparandet på det preliminära stadium som det befinner sig i, och vi får det definitiva beskedet på skattsedeln för den slutliga skatten. Detta tycker jag är en tillfredsställande ordning.
Herr talman! Jag tycker att det är en mycket otillfredsställande ordning. Det är nonchalant att man inte klart kan tala om hur mycket som tas i tillfälligt sparande, eller tvångssparande, som den populära och adekvata benämningen är. Jag tycker att det är ett minimikrav att så sker. I stället hänförs det till den enskilde att själv räkna ut detta. Det är väl ändå otillfredsställande? Jag kan tala om, att det faktiskt finns myndigheter som har en litet annorlunda syn och som delar min uppfattning, och det är förvånansvärt nog inte någon annan myndighet än Göteborgs kommun, eller Göteborgs stad som den nu kallas. Göteborgs stad är faktiskt så tillmötesgående att man på lönebeskedet till alla sina anställda anger hur stort tvångssparandet är. Det visar att om den goda viljan finns är detta möjligt. Och nu när Göteborgs stad har visat att detta är möjligt, då tycker jag att staten kunde ta efter, eller hur, herr finansminister?
Herr talman! Det som man kan ge information om är, som jag redan har sagt, de preliminära förutsättningarna. Med den utformning som skattetabellerna har fått kan man förhållandevis enkelt själv få en bild av hur tillståndet är. Sedan kan det definitiva beskedet ges vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Jag har en tilläggsfråga. Nu när det preliminära sparandet, tvångssparandet, blir definitivt, oroas människor för att det i realiteten kanske är lika med skatt. Människor börjar bli mer och mer oroade för att de inte skall få tillbaka dessa tvångssparade pengar. Kan finansministern redan i dag säga att det inte råder någon som helst tvekan om att människor skall få tillbaka dessa tvångssparade pengar den dag som tidigare har utlovats?

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag, mot bakgrund av den kraftiga ränteuppgången, avser att avstå från att föreslå en avdragsbegränsning för ränteutgifter eller i andra hand ta initiativ till en höjning av beloppsgränsen. I det förslag till reformerad inkomstoch företagsbeskattning som regeringen i slutet av januari i år remitterade till lagrådet finns bestämmelser om en avdragsbegränsning för ränteutgifter i det nya inkomstslaget kapital. Förslaget går ut på att ränteutgifter först och främst skall få kvittas mot ränteinkomster. Om ränteutgifterna är större än ränteinkomsterna får skillnaden dras av i sin helhet upp till ett belopp på 100 000 kr. För barn och ungdomar under 18 år är beloppsgränsen 10 000 kr. Ränteutgifter över denna gräns är avdragsgilla till 70 90. Uppkommer det ett underskott i inkomstslaget beaktas det genom en 30-procentig skattereduktion. En grundtanke i förslaget till nytt skattesystem är att reglerna inte skall främja lånefinansierad konsumtion. Reglerna skall också motverka skatteplanering genom bl.a. upplåning. Samtidigt skall reglerna utformas så, att boendekostnaderna inte blir alltför stora. Bakom förslaget till ränteavdragsbegränsning ligger således en avvägning mellan dels önskemålet att motverka lånefinansierad konsumtion och skatteplanering, dels behovet att medge skattelättnader för boendet. Jag anser att den avvägning som gjorts är rimlig. Denna bedömning förändras inte av den senaste tidens räntehöjningar. Avdragsbegränsningen påverkar inte ett normalt boende. Bestämmelserna om avdragsbegränsning är självfallet inte avsedda att justeras i takt med ränteförändringarna. Jag avser alltså inte att föreslå någon annan utformning av reglerna.
Herr talman! Jag tackar för svaret och hälsar samtidigt statsrådet välkommen i ämbetet. I inkomstskatteutredningen anges att avdragstaket 100 000 kr. motsvarar två makars gemensamma upplåning exempelvis till en egen villa på 1,8 milj.kr. vid en ränta på 11 20. Med den nuvarande räntan på ca 15 96 blir det fria lånebeloppet ingalunda 1,8 milj.kr. utan litet drygt 1,3 milj.kr., alltså nära en halv miljon lägre. Redan före ränteuppgången påpekade boverket i sitt remissvar att 100 000-kronorstaket borde höjas. De andra tunga remissinstanserna — riksgäldskontoret och kammarrätterna i Stockholm och Göteborg — avstyrkte förslaget. Riksbanken ansåg att förslaget innehöll många olägenheter, och riksskatteverket ifrågasatte behovet på sikt av ett avdragstak, eftersom ränteutgifternas skattemässiga värde begränsas till 30 96. Efter remissomgången har den ändringen skett att belopp över 100 000 kr. blir avdragsgilla till 70 96 — vilket statsrådet nyss angav. Inkomstskatteutredningen hade inte tänkt sig någon avdragsrätt alls. I lagrådsremissen heter det: ”Det är särskilt angeläget att avdragsbegränsningen utformas så att ränteutgifter för boende och liknande ändamål kan finansieras på ett rimligt sätt.” En naturlig följdfråga är då hur högt finansministern anser att räntan kan stiga innan ett ingrepp är motiverat.
Herr talman! Förslaget i lagrådsremissen är en modifiering av utredningens förslag. I det har synpunkter tillgodosetts, och det innebär, som jag sade, en avvägning mellan olika intressen. Det är viktigt att skattesystemet är utformat på ett sådant sätt att det främjar arbete och sparande. Jag tycker att den avvägning som har skett är rimlig.
Herr talman! Jag kan förstå att man tyckte det på regeringshåll när räntan var 11 26. Nu är den väsentligt högre. Som jag sade nyss innebär det att det blir en halv miljon lägre fritt belopp för två makar som skall låna på en villa. Jag beklagar att jag inte kan få svar på hur mycket finansministern anser att räntan bör stiga, innan ett ingrepp är motiverat. Jag vill gärna påpeka en annan nackdel med avdragstaket: det begränsar tillgången till riskvilligt kapital i näringslivet. Det animerar inte en villaägare att belåna sin villa för att använda dessa pengar för investeringar. Det är en nackdel som jag tycker att finansministern kunde kommentera.
Herr talman! Jag vill inte ge mig in i några räntespekulationer. Jag tror att Wachtmeister har förståelse för det. När det gäller att få tillgång till riskvilligt kapital är det av största vikt att sparandet ökar. Det är min bedömning att vi med det nya skattesystemet får den stimulans till arbete och sparande som är så utomordentligt viktig för att få vår ekonomi i bättre balans.
Herr talman! Självfallet har jag förståelse för att finansministern inte vill gå in i en diskussion om räntespekulationer, även om det i dag i dagspressen står angivet att finansministern inte anser att ett högt ränteläge är bra för anpassningen av vår ekonomi. Jag tycker ändå att det hade varit bra om finansministern hade kunnat trösta de många villaägare som nu kan få svårigheter genom att säga att finansministern är beredd att se över förslaget, om det visar sig att det får alltför orimliga konsekvenser.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om det inte finns skäl att agera snabbare och redan nu ta bort vinningsrekvisitet ur miljöskyddslagen. Utredningen om miljövårdens organisation gjorde en grundlig genomgång av vilka sanktionsmöjligheter som finns mot miljöbrottslighet och andra åsidosättanden av miljöskyddslagen. Utredningen konstaterade att de problem som finns inte beror på att det råder brist på sanktionsbestämmelser i lagstiftningen men förordade ändå en genomgripande översyn av den svenska miljöstraffrätten bl.a. av det skälet att bestämmelserna lappar över varandra. Regeringen tillsatte därefter den 11 maj 1989 en utredning med syfte att åstadkomma skärpningar av miljöskyddslagstiftningen. Av utredningsuppdraget framgår att en av de viktigaste uppgifterna för kommittén är att överväga hur samspelet bör vara mellan de miljörättsliga reglerna och sanktionsreglerna för att insatserna mot överträdelser skall kunna göras bättre. Kommittén skall lägga fram ett principbetänkande senast den 1 februari 1991. Mot den nu angivna bakgrunden anser jag att ingenting står att vinna med att forcera fram ett ställningstagande i fråga om vilka regler som skall gälla som förutsättning för påförande av miljöskyddsavgift eller annan sanktionsavgift. Tvärtom ligger det i allas intresse att kommittén får göra en samlad bedömning av hur de framtida reglerna bör vara för att åstadkomma att sanktionsmöjligheterna blir effektivare. Därigenom skapar vi också goda förutsättningar för att få ett sanktionssystem som håller för det miljöarbete som vi har framför oss.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för att hon tagit sig tid att komma och svara på dagens enda fråga på miljöområdet. Svaret var det jag var oroad för att få, nämligen att statsrådet hänvisar till pågående utredningar. Medan detta utredningsarbete pågår händer det ena efter det andra. Jag har i min fråga tagit upp vad som hänt nere i Landskrona med Scandust. Företaget går fritt trots att företaget bevisligen släpper ut cyanid. Från folkpartiet har vi sagt så här: Det går att jämföra överträdelse av miljöskyddslagen med fortkörning. Om man åker bil och kör för fort, får man böta oavsett om man orsakar skada eller inte. Är det inte rimligt att ha samma synsätt på miljöskyddsområdet? Nu hänvisar som sagt statsrådet till en ny utredning. Den skall komma, och det skall bli ett principbetänkande. Sedan kommer remissförfarandet och detaljutredningar. Detta tar tid. Är det ändå inte, statsrådet, rimligt att bryta ut den här delen? Är det möjligen så att statsrådet fortfarande känner den förkärlek för vinningsrekvisitet som jag tycker mig ha märkt vid flera tidigare diskussioner kring denna fråga? Det är ju inte första gången som vi debatterar vinningsrekvisitet.
Herr talman! Är det inte tvärtom så att det finns andra möjligheter som nu tillämpas just i det här fallet, Lars Ernestam? Bakgrunden är ju att naturvårdsverket begärde hos koncessionsnämnden att Scandust skulle betala miljöskyddsavgifter, därför att företaget hade överträtt sina villkor. Koncessionsnämndens beslut grundar sig på det faktum att det inte var Scandust utan ett annat företag, nämligen SKF, som hade haft ekonomisk fördel av vad som hänt. Då kunde man inte med tillämpande av lagen ingripa. Det här har naturvårdsverket inte överklagat. Men — detta är det viktiga — det pågår nu en rättegång där åklagaren har yrkat att Scandust skall betala företagsböter för sina villkorsbrott. Det här är ett relativt nytt institut som påföljd och har den stora fördelen jämfört med miljöskyddsavgifter att det inte behöver föreligga någon ekonomisk fördel för att företagsböter skall kunna utdömas, dvs. just det som Lars Ernestam säger sig vilja uppnå. Jag skall naturligtvis inte kommentera den pågående rättegången, men jag vill påpeka att det alltså finns möjligheter att ingripa på ett sätt som skulle var mera effektivt. Nu är Scandustärendet väldigt komplicerat och bekymmersamt på många sätt. Det är ett elände, om jag får använda det ordet. Det förekommer olika rättegångar därför att de gärningar som det är fråga om avser olika tider och olika ansvariga personer. Allra sist — och det vill jag understryka: Avsikten är att den lag vi kommer att få skall vara betydligt effektivare än den som vi har haft i det förflutna.
Herr talman! Jag delar i och för sig statsrådets uppfattning att miljölagstiftningen över huvud taget är komplicerad och överlappande. Statsrådets redovisning här visar hur problemen många gånger ligger. Men jag har den uppfattningen att just vinningsrekvisitet är en bit som man ändå skulle kunna byta ut. Det vore rimligt här. Jag tror att väldigt många människor tycker, att om ett företag släpper ut mer än det har rätt till, skall företaget ta ansvar för det. Det behöver man inte göra i dag. Då tycker jag faktiskt att den här biten, oavsett vilken lag vi kommer att få, redan nu skulle kunna bytas ut och redovisas som en förändring i miljöskyddslagen.
Herr talman! Detta är inte en korrekt beskrivning av verkligheten. Min beskrivning av det åtal som pågår visar att det finns andra möjligheter att ingripa utan att någon skall kunna utnyttja vinningsrekvisitet. Riksdagen har ju för två år sedan på regeringens förslag skärpt lagstiftningen och tillämpningen av lagen på ett flertal punkter, bl.a. så att man nu när det gäller allvarliga brott måste döma till fängelse. Vi har under den tid som har förflutit sedan dess fått uppleva att kontrollen har blivit strängare, att åtal har blivit vanligare och att domar har blivit strängare. Men vi har en restpost från det förflutna som det är väldigt besvärligt att hantera. Det är just därför som lagstiftningen nu skall skärpas.
Herr talman! Jag kan ändå konstatera att av statsrådets redogörelse framgår att det i dag är ganska komplicerat att ställa ett företag till ansvar. Hade det funnits klara och enkla regler, hade det varit mycket enklare — det är fortfarande min uppfattning.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att medverka till att föreskrifterna för köttkontroll får en sådan utformning att en jakträttsinnehavare har möjlighet att utan påföljd överlåta obesiktigat kött från eget jaktområde till utomstående. Riksdagen beslöt våren 1989 att lagen om köttbesiktning skall upphävas per den I juli 1990. Denna ersätts med föreskrifter för köttkontroll som meddelas med stöd av livsmedelslagen. Enligt 28 § denna lag får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om köttbesiktning för kött från olika djurslag i den utsträckning som det behövs från hälsoeller näringssynpunkt. Regeringen kommer under våren 1990 att lämna bemyndigande till statens livsmedelsverk att meddela närmare föreskrifter om köttbesiktning. Jag vill understryka att detaljföreskrifterna, liksom tidigare, måste utformas så, att hälsosynpunkterna vägs mot det ingrepp som föreskrifter kan innebära för den enskilde. Regeringen har i sin proposition om livsmedelskontroll våren 1989 uttalat att reglerna om köttkontroll inte får motverka en positiv utveckling av kötthanteringen i glesbygdsområden. Nya regler bör leda till förenklingar och inte till en ökad byråkratisering. Jag har från livsmedelsverket fått veta att innehållet i de nya köttkontrollreglerna skall kunna tillgodose Olle Östrands önskemål.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ett mycket positivt svar. Jag framställde min fråga efter att ha erfarit att livsmedelsverket avsåg att skärpa de regler som gäller för hanteringen av älgkött. Det handlar då om regler som redan i dag är helt orimliga. Det är ju i första hand jägaren själv som tar hand om sitt älgkött för att använda detta i det egna hushållet. Därför framstår det för den enskilde som helt orimligt — det strider mot det allmänna rättsmedvetandet — att det skulle betecknas som en straffbar handling om man råkar sälja eller skänka bort en bit obesiktigat älgkött till en god vän eller till släktingar. Det är ju t.ex. fullt acceptabelt att skänka bort en rådjursstek, en hare eller vad det nu kan vara. Men sådana är de regler som gäller i dag. Däremot kan jag — jag är alltså själv älgjägare — bjuda hem vänner och släktingar på obesiktigat älgkött. Dessa bestämmelser är naturligtvis helt orimliga. Under mina 20 år som älgjägare har jag gjort mig skyldig till åtminstone en brottslig handling varje år. För mig har det nämligen varit naturligt att exempelvis ge mina barn, min mor eller min svärmor litet älgkött. Jag vet dock att jag är i synnerligen gott sällskap. Jag tänker då på övriga älgjägare i vårt land. Det är ju omkring 250 000 jägare som varje år sitter på pass ute i skogen. Alla får inte skjuta älg. Men det gäller i varje fall många. De flesta skänker bort ett eller flera kilo kött till goda vänner och bekanta. Självfallet skall man ha respekt för lagstiftningen. Men samtidigt skall lagstiftningen övervakas på ett rimligt sätt. Den möjligheten är mikroskopisk i det här fallet. Jag — och jag tror att jag också kan tala för övriga älgjägare i vårt land — är således mycket tillfredsställd med svaret. Jag utgår från att reglerna i fortsättningen tillämpas på ett sådant sätt att man känner att man kan leva upp till dem och att de upplevs som tillfredsställande. Ännu en gång tackar jag för svaret.
Herr talman! Jag har förståelse för den reaktion som Olle Östrand här har gett uttryck för. Av ett inslag i radion vet jag att det är flera som har reagerat på liknande sätt. Under hand har jag tagit del av livsmedelsverkets synpunkter. Dessa går icke i den riktning som man skulle kunna tro efter att ha lyssnat till det här radioinslaget. Det skall tvärtom bli förenklingar i förhållande till dagens situation.
Herr talman! Ännu en gång vill jag uttrycka min tillfredsställelse över svaret. Det är få frågor som upprör så mycket, som väcker så starka känslor, som just frågor som gäller jakt. Det märker jag varje gång som det kommer tillkännagivanden som retar jägare. Då går telefonen varm — så även i det här fallet. Jag är alltså mycket tacksam för det positiva svaret.

Herr talman! Bengt Rosén har frågat mig om producenterna inom stödområdet kommer att få någon kompensation för den sänkning av producentpriset på mjölk inom stödområdet som har skett sedan tvåprissystemet på mjölk avskaffades. Bengt Rosén hävdar i sin fråga att mjölkprissänkningen inom stödområdet är ca 25 öre/liter. Statens jordbruksnämnd följer utvecklingen av mjölkproduktionen och mjölkpriserna i landet. Detta sker i syfte att se om avskaffandet av tvåprissystemet får negativa effekter för de mindre producenterna och producenterna i norra Sverige och om det är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för att stödja dessa grupper. Hittills har jordbruksnämnden inte konstaterat några anmärkningsvärda förändringar vare sig i prisutvecklingen eller när det gäller de mindre producenternas situation. Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk har under tiden sista kvartalet 1988—sista kvartalet 1989 minskat med ca 10 öre kg. Prissänkningarna beror bl.a. på att mejeriernas kostnadsökningar har tagits ut genom sänkningar av priset till producent då de reglerade priserna på jordbruksprodukter, som en följd av GATT-överenskommelsen i april 1989, är frysta. I slutet av förra året betalades en av riksdagen beslutad kompensation till jordbruket, bl.a. i form av ett bidrag per djur till mjölkproducenter. I bidraget ingick även kompensation för förädlingsindustrins kostnadsökningar. I norra Sverige genomfördes även höjningar av det särskilda prisstödet genom ett bidrag per djur. För de mindre producenterna kan denna ersättningsform dessutom innebära en större kompensation än vad som skulle ha blivit fallet om den hade utgått via produktpriset, eftersom avkastningen per djur i de mindre företagen i många fall är lägre än genomsnittet. Sammanfattningsvis anser jag att det för närvarande inte är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för producenterna i norra Sverige. Statens jordbruksnämnd följer dock utvecklingen noga för att vid behov kunna föreslå åtgärder.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
Men jordbruksministern redovisar här att det i stället skulle röra sig om ungefär 5 öre. Jag vet inte om denna skillnad beror på att jämförelsen gäller olika kvartal. I varje fall är jag tillfredsställd med jordbruksministerns påpekande om att statens jordbruksnämnd noga följer utvecklingen. Vi vet ju, och det gäller samtliga partier, hur oerhört betydelsefull mjölkproduktionen är inom stödområdet och hur mycket jordbruket i allmänhet betyder ur regionalpolitisk synpunkt men också för beredskapen och turismen i norra Sverige.

Vi vet ju att det sedan dess har skett en rätt kraftig reduktion. Jag vill passa på och fråga jordbruksministern om denna målsättning fortfarande gäller för regeringen, dvs. att vi skall tillbaka till 1984 års nivå när det gäller mjölkproduktionen inom stödområdet.
Herr talman! På den sista tilläggsfrågan svarar jag som jag tidigare har svarat: Självfallet är det regeringens målsättning att sträva efter att uppnå de mål som riksdagen har satt upp. Det gäller även i denna fråga. Men samtidigt understryker jag, liksom jag tidigare har gjort, att det inte gör saken enklare att det år som gällde för riksdagens produktionsmål för norra Sverige var det år då överskottet var som störst. Förvisso gör det att det blir svårare att uppnå det uppsatta målet. Vi arbetar ändå i den riktningen, väl medvetna om att det inte är en lätt uppgift. Som kommentar till Bengt Roséns ursprungliga fråga vill jag säga att det finns en säsongvariation på mjölkpriserna. Genom den s.k. säsongprissättningen finns det ett tillägg som varierar med 37 öre — man kan jämställa kilo och liter; resultatet blir ungefär detsamma i det här fallet. Variationerna säsongvis kan alltså vara upp till 37 öre. Det är möjligt att Bengt Roséns exempel inkluderar en säsongvariation. Men på årsbasis blir det fråga om 5 öre i norra Sverige. I någon förening -— jag tror det var i Norrbottens län — blev det t.o.m. en ökning med 2 öre. I Norrmejerier blev det en minskning med 7 öre, i Värmlandsmejerier en minskning med 5 öre, och i genomsnitt är det alltså en minskning med 5 öre. Som jag nämnde i svaret skall man då komma ihåg följande. Mejerierna har här kompenserat sig genom att sänka producentpriset, men bönderna har fått en utbetalning av bidrag som i sig innesluter en kompensation för just mejeriernas kostnadsökningar. Man kan alltså inte bara se på prissänkningen. Jag är överens med Bengt Rosén om att det finns goda skäl för jordbruksnämnden att som hittills noga följa utvecklingen och att vidta åtgärder, om en mer negativ utveckling än hittills skulle komma till stånd.
Herr talman! Jag är också medveten om att priset när det gäller all mjölkproduktion i landet har säsongvariationer. På grundval av de uppgifter jag har fått har jag försökt se till att de exempel som jag gav inte inkluderade säsongvariationer. Men det är möjligt att mina sagesmän har överdrivit något. Jag är tacksam för svaret och över att regeringen låter jordbruksnämnden noga följa utvecklingen. Det är oerhört viktigt att vi har kvar mjölkproduktionen i varje fall på dagens nivå inom Norrland — annars är det risk att mejerierna inte får tillräckligt underlag, och då kan produktionen snabbt rasa.

Herr talman! Karin Starrin har frågat mig vilken kompetens lantbruksstyrelsen har att genomföra riskbedömningar beträffande tillstånd för odling av gentekniskt förändrade växter. Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet bl.a. för frågor om lantbruket, trädgårdsnäringen och växtskyddet och har även hand om frågor om miljövård inom jordbruket. Regeringen inför den 1 april i år i växtskyddsförordningen kravet att den som odlar gentekniskt förändrade växter i växthus eller utomhus skall ha tillstånd för verksamheten. Styrelsen har enligt förordningen att pröva dessa frågor efter samråd med delegationen för hybrid-DNA-frågor och statens naturvårdsverk. Vid prövningen skall särskilt beaktas att odlingen inte får innebära risker för omgivningen eller för miljön eller risk för utarmning av den genetiska mångfalden. Den samlade kunskapen på detta område finns i dag inte hos en enda myndighet. Den finns främst hos delegationen för hybrid-DNA-frågor, statens naturvårdsverk och lantbruksstyrelsen. Lantbruksstyrelsen är den myndighet som i dag har den största kompetensen på växtodlingsområdet. Regeringen har därför lagt ansvaret på lantbruksstyrelsen. Enligt vad jag har erfarit har till lantbruksstyrelsen redan kommit in en ansökan om tillstånd att under 1990 i fält pröva en växt som modifierats med hjälp av genteknik. Ansökan har, förutom till dem som styrelsen har samrådsskyldighet med, remitterats till ett flertal myndigheter och organisationer där kompetens finns i de olika avseenden som är relevanta för en riskbedömning. Styrelsen kommer således att få in ett brett beslutsunderlag, vilket bör möjliggöra en omdömesgill hantering av dessa ärenden.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag vill också passa på att tacka för en utsökt middag i söndags. Det är en mycket intressant konferens som nu pågår i Sollentuna — den visar verkligen bredden i de här frågorna. Jag tycker att det är mycket angeläget att vi i den här situationen verkligen markerar att Sverige tar initiativ och i vilken riktning de går. Regeringen har nu också, på grundval av bl.a. motioner, tagit initiativ. Jag tolkar svaret så, att jordbruksministern bedömer att lantbruksstyrelsen har kunskap på det här området — den är inte samlad just där, utan man har också kunskapen hos andra angivna myndigheter att tillgå. Min följdfråga så här med en gång blir då: Anser jordbruksministern att lantbruksstyrelsen har kapaciteten och de ekonomiska möjligheterna att leva upp till det bemyndigande man har fått? Vilka kriterier gäller för riskbedömningen? Hur skall vi veta att vi nu kan odla de här nya produkterna, det här nya livet som man skapar på växtsidan? Jag har flera gånger tidigare fått svar på det av jordbruksministern — han har då hänvisat till att växtskyddslagen genom sina bestämmelser täcker det och att vi på detta sätt kan veta att kriterierna uppfylls. Men jag vet också att många hävdar att det inte är tillräckligt utan att vi måste komplettera växtskyddslagen.
Herr talman! Det här är egentligen två frågor. Den ena gäller det som Karin Starrin frågat om, nämligen lantbruksstyrelsens möjlighet att göra en bedömning av de ansökningar som nu kommer in inom ramen för de lagar som vi i dag har. Där har jag givit svaret att jag anser att lantbruksstyrelsen har den möjligheten. Lantbruksstyrelsen kan köpa kompetens, och man kan, om man anser att det är nödvändigt, lägga ut forskningsuppdrag — man kan använda forskare i SLU och man kan ta fram forskningskompetens genom naturvårdsverket, genom hybrid-DNA-delegationen eller på annat sätt. Möjlighet att göra bedömningar inom ramen för nuvarande lag finns alltså hos lantbruksstyrelsen. Man har självfallet också ekonomiska möjligheter att genomföra detta. Mer konkret frågar Karin Starrin om kriterierna. Det gäller den raps som man redan tidigare, vid ett försök förra året, bedömt. Där fick man två forskarutlåtanden. I det ena underströks att det rörde sig om modellexperiment där man önskade lära sig överföringstekniken. Man bedömde att dessa försöksobjekt var helt harmlösa. De försiktighetsåtgärder som man ville vidta tog inte sikte på det här speciella fallet utan hade en principiell uppläggning. Det fanns all anledning att rekommendera att fältprovningen fick utföras när det gällde de modellexperiment som det här var fråga om för att därigenom kunna öka både växtförädlarnas och samhällets erfarenheter och rutin vid hantering av transgena växtprodukter. Så hette det i det ena utlåtandet. I det andra utlåtandet underströks det att den planerade försöksodlingen av raps med modifierade lagringsproteingener kunde ske utan risk under de förutsättningar som angavs i ansökan. Det är alltså de specifika kriterier som Karin Starrin frågade om. Karin Starrin ställde vidare frågan om det här är ett bra system för framtiden. Nej. det är det inte. Vi kan hantera de här begränsade försöken i Sverige nu, men det är naturligtvis inte tillfredsställande att inför en utveckling som går mycket snabbt lita till gamla lagsystem. För att just ge möjlighet till bedömning av nya, framtida system har också mitt departement gjort en utredning, som nu är ute på remiss.
Herr talman! Det är just den utredningen som nu ligger till grund för att man använder sig av det bemyndigande som riksdagen har givit regeringen. Utredningen har så att säga redan nu fått konsekvenser. Vi hoppas naturligtvis att vi vad det lider skall få se mer konkreta resultat av utredningen i form av en proposition. Men jag vidhåller att det känns som om regeringen inte tog tillräckligt kraftfulla initiativ när man inte lägger fast vilka kriterier som måste vara uppfyllda utan bara hänvisar till praxis från vissa försök som företagits. Visst hade det väl varit en styrka att veta att de och de kraven måste vara uppfyllda innan man får tillstånd. Det är det jag saknar.
Herr talman! Jag menar att vi får ett underlag för det när regeringen återkommer till riksdagen med förslag på grundval av den utredning som nu har sänts på remiss och de remissynpunkter som vi hoppas få in. Vi gör en mycket bred remissgenomgång av de här frågorna. Jag menar att det i utredningen inte alls råder någon oklarhet om kriterierna. Det är olika typer av kriterier, som också kräver olika slag av hantering. Dels handlar det om renodlat etiska frågeställningar som gäller exempelvis transgena överföringar i fråga om människor, mänskligt liv, fosterdiagnostik, det mänskliga genomet, osv. Mycket av detta är renodlat etiska frågor, där beslut skall fattas och i vilka det också i parlamentarisk ordning kommer att läggas fram förslag till riksdagen. Andra frågor är mer en blandning av etiska överväganden och allmänpolitiska mål. Ett viktigt mål är t.ex. att ha en genetisk mångfald i vår natur. Detta är ett mål som också måste komma med i bedömningen. Min taletid håller på att gå ut, herr talman, men eftersom det är en stor fråga som Karin Starrin har tagit upp vill jag också nämna en tredje faktor som är viktig i sammanhanget, nämligen miljöriskbedömningar, som är av litet annan karaktär.
Herr talman! Biotekniken totalt sett är en mycket stor och konkret fråga. Det vi så att säga nosar på i dag är just det bemyndigande som lantbruksstyrelsen har fått när det gäller växter. Jag vill ändå hävda att växtskyddslagen, som man nu refererar till, inte är komplett och att den inte ger den säkerhet som vi ändå anser oss behöva ha för att känna att vi har kontroll över denna utveckling. Detta hävdas också från naturvårdsverket. Man har från naturvårdsverket i olika yttranden sagt att man efterlyser en översyn av just växtskyddslagen och att man bedömer en sådan vara nödvändig för att lagen skall bli komplett på växtsidan. Vi kan ju i dag koncentrera debatten på just frågan om växterna. Jag menar att vi, utifrån det svar jag har fått i dag, inte kan känna att vi totalt sett har en tillfredsställande kontroll när det gäller just denna fråga.
Herr talman! Jag är av en annan uppfattning i frågan. Detta är en mycket ny teknologi, en mycket ny forskningsinriktning. Det är fråga om ett 80-talsfenomen. Vi har kontroll över de mycket få fall av försök som förekommer i Sverige, och denna utredning ger också klart besked om detta. Men det innebär inte att vi kan leva med dessa gamla regler i en framtid där denna forskning kan expandera mycket kraftigt. Det är också av denna anledning som utredningen föreslår helt andra kontrollsystem för framtiden. Jag tror att vi är överens om att dagens kontrollsystem och dagens kriterier inte räcker till för framtiden. De räcker emellertid till för de begränsade försök som förekommer i Sverige i dag.
Herr talman! Jag kan hålla med jordbruksministern om att vi naturligtvis mycket snart kommer att behöva den proposition som skall grunda sig på resultatet från den nu sittande utredningen. Jag menar att vi har någorlunda kontroll över de få fall av försök på detta område som vi känner till i dag. Men det är just där diskussionen för närvarande befinner sig. Vi vet att det här kommer att bli fråga om en mycket snabb utveckling. Och vi efterlyser att riksdag och regering skall ta initiativ och även ha kontroll över utvecklingen på detta område. Vi skall alltså ligga före. Detta är vårt samlade ansvar. Jag får nöja mig med det svar jag har fått i dag, i vilket jordbruksministern säger att han bedömer att lantbruksstyrelsen har denna kompetens och även har, eller förmodligen kan komma att få, de resurser som är nödvändiga för att kunna leva upp till det bemyndigande som man har fått.

Herr talman! Gudrun Schyman och Karin Starrin har ställt frågor till statsrådet Gradin rörande ett beslut att inte lämna ut en allmän handling. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Den handling som frågorna gäller innehåller en redovisning av synpunkter under hand som EFTA-ländernas experter på bioteknikfrågor lämnat på EG-kommissionens förslag till direktiv rörande rättsskydd för biotekniska uppfinningar. Handlingen innehåller alltså inte några ställningstaganden från den svenska regeringens sida. Den 14 april 1989 överlämnades hand lingen av EFTA:s expertgrupp till EG-kommissionen som ett led i det meningsutbyte som pågår mellan EFTA och EG i olika frågor. I januari i år begärde en representant för Centerns ungdomsförbund att få ta del av yttrandet. Regeringen beslutade den 25 januari att avslå framställningen. Skälet till detta var att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av utrikessekretessen. Till Karin Starrin vill jag tilläga att en av rättscheferna i mitt departement har förklarat dessa förhållanden i ett brev till den företrädare för Centerns ungdomsförbund som begärde att få del av handlingen. Denne inbjöds samtidigt att ta kontakt med departementets tjänstemän för upplysningar i frågan och för information om det pågående arbetet med rättsskydd för biotekniska uppfinningar. Med anledning av Gudrun Schymans fråga vill jag stryka under vad jag har sagt vid upprepade tillfällen: jag välkomnar en bred politisk diskussion om patent och bioteknik. Det förhållandet att regeringen på grund av innehållet i sekretesslagen har ansett sig förhindrad att lämna ut en EFTA-handling påverkar självfallet inte denna inställning. Jag vill också erinra om att den svenska delegationen i EFTA:s parlamentarikerkommitté har möjlighet att ta del av de aktuella uppgifterna.
Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Nu inställer sig genast en rad nya frågor. Först vill jag påpeka att det är flera som har reagerat på dessa uppgifter i samband med att de kom fram. Själv läste jag om dem i Ny Teknik för bara någon vecka sedan. Det finns också ledamöter i parlamentarikerkommittén som har reagerat, uttryckt sin förvåning och sagt att de inte känner till detta. Detta blottar efter vad jag förstår ett problem, nämligen att man måste veta vilka handlingar man skall begära. Hur skall man veta det när de från början är hemligstämplade? Detta blir som jag ser det ett svårt dilemma. Justitieministern säger att redovisningen bara ger ”synpunkter under hand” och inte några ställningstaganden. Man undrar då vad det är för ”synpunkter under hand” som inte är ställningstaganden. Är det fråga om en redogörelse för de olika uppfattningar som finns i de olika partierna? Sådana olika uppfattningar finns ju i denna fråga i förhållande till EG-kommissionens förslag. Om det är detta som avses, vad är det i så fall som är så märkvärdigt med det? Detta är ju väl känt genom de motioner vi har väckt. Vad är alltså ställningstagande och vad är synpunkt? Det måste ju vara en ganska svår fråga att reda ut. Justitieministern säger vidare i sitt svar att hon välkomnar en bred politisk diskussion och att det förhållandet att dessa handlingar är hemligstämplade inte har någon betydelse i sammanhanget. Det är möjligt att det inte påverkar justitieministerns privata uppfattning om detta, men det måste ju försvåra en bred politisk diskussion i denna fråga. Åtminstone är detta min uppfattning. Jag vet inte om justitieministern tycker att det hemligstämplande som pågår på något sätt underlättar en bred politisk diskussion, Jag skulle gärna vilja ha litet synpunkter på de frågor som jag har ställt.
Herr talman! Även jag vill tacka justitieministern för svaret. Vi vet ju att EG-kommissionens förslag, som man nu har inhämtat synpunkter på, är mycket generöst. Enligt detta förslag skall man egentligen utgå från att det blir tillåtet att ta patent på i stort sett allt. Cellerna definieras utan undantag som mikroorganismer. Jag gör precis samma reflexioner på detta svar som dem som Gudrun Schyman precis har redovisat. Jag menar att det är ganska märkligt att det svar som regeringen nu har lämnat inte alls skall ses som någon form av ställningstagande. Visst uppfattas vårt svar i Bryssel ändå som att detta i stort sett är vad Sverige anser om patentfrågorna. Jag har förstått det så att svaret innehöll ganska passiva synpunkter, att vi avvaktar vad andra länder säger, att vi inte har så kraftfulla invändningar. Men eftersom EG-kommissionens förslag nu är så generöst som det är, förväntade jag mig att vi borde ha sådana invändningar. Sverige borde ha reagerat kraftigt på detta, precis som Norge och Danmark har gjort. Men regeringen har tydligen formulerat sitt svar på ett något passivt sätt, och det kan uppfattas som att vi underförstått anser att EG-kommissionens förslag eventuellt kan accepteras. Detta är enligt min uppfattning väldigt oroväckande, och det är fel väg att välja när nu regeringen efterlyser en bred parlamentarisk diskussion omkring dessa viktiga frågor. Det förhåller sig egentligen precis tvärtom. Jag kan definitivt inte hålla med justitieministern om denna tolkning.
Herr talman! Frågorna till mig rörde ett beslut som regeringen har fattat om att inte utlämna en viss handling till Centerns ungdomsförbund. Det är det förbundet som har begärt att få ut handlingen, och det är detta som jag har försökt att svara på. Det finns ingenting märkligt i regeringens hanterande av det ärendet, utan den har skett helt i enlighet med de regler som vi har i sekretesslagen. En helt annan sak är det arbete som pågår inom ramen för de diskussioner som förs mellan EG och EFTA. Vi har möjligheter att under hand ge synpunkter till EG-kommissionen på olika utkast och förslag som kommer därifrån. Detta gäller bl.a. det i det här ärendet aktuella direktivet. Som ni säkert känner till pågår det förhandlingar om att vi skall få möjligheter till ett mera reellt inflytande på det regelskapande arbete som pågår inom EG. Men just nu har vi möjligheter att via expertgrupper lämna synpunkter under hand, och det utnyttjar vi. Därutöver finns EFTA:s parlamentarikerkommitté. Till den finns knuten en svensk delegation. I delegationen ingår företrädare för samtliga riksdagspartier. Avsikten med delegationen är att riksdagspartierna skall ha möjlighet att nära följa de kontakter som finns mellan EG och EFTA. Gudrun Schyman har möjlighet att vända sig till vpk:s representant Hans Petersson, och Karin Starrin kan vända sig till centerrepresentanten Per-Ola Eriksson. Såvitt jag vet har ingen av dessa i EFTA-delegationen begärt att få se EFTA-handlingarna i fråga. Skulle de begära detta skulle de givetvis få se dem. Alla frågor kan diskuteras där. Men det är en sak för sig. Jag tror att både Gudrun Schyman och Karin Starrin anser att den viktigaste frågan i sammanhangt är den mera långsiktiga frågan om vilken reglering det skall vara av gentekniken. När det gäller den frågan har jag svarat i andra sammanhang i riksdagen att det pågår ett arbete med en bred parlamentarisk kommitté.